Herr talman! Det bästa i Erkki Tammenoksas anförande var slutmeningarna. Jag är den förste att uttala glädje över att det tycks bli enighet i kulturutskottet och därmed i riksdagen när det gäller att se till att Operans och Dramatens verksamhet kan förbli på en i stort sett oförändrad nivå. Det hela blir orimligt om man diskuterar de här anslagen ungefär som om det gällde anslag till patentverket eller statistiska centralbyrån — alltså att en rationalisering är möjlig, att man kan jämföra med vilken annan verksamhet som helst. Men konstnärlig verksamhet kan inte rationaliseras på samma grunder som annan verksamhet — möjligen den administrativa verksamheten, men inte den konstnärliga. Inte heller kan man acceptera att den konstnärliga personalens löner skall behöva ligga långt under vad som gäller i samhället i övrigt. Den grundläggande frågan blir då: Vill man att verksamheten vid Sveriges två nationalscener skall förbli på samma nivå som tidigare, alltså på en konstnärligt acceptabel nivå? Jag hoppas att jag kan tolka Erkki Tammenoksas sista meningar så, att han också säger ja på den punkten.
Herr talman! Det verkar som om Erkki Tammenoksa menar att satsningar på kulturen är bortkastade pengar, pengar som försvinner ut i tomma intet. Vi i vpk anser inte det. Vi tror — om jag får uttrycka mig litet krasst — att vi får tillbaka något, kanske i litet andra former. Jag tänker då på både mänskliga och sociala resurser, som kommer samhället till godo och som kan medverka till att vi utvecklas. Vi i Motala och Mjölby, för att anknyta till Östergötland, har ingenting emot att vara med och värna nationalscenerna. Men vi vill också gärna kunna se en film på någon biograf. Dessutom vill vi väldigt gärna att våra barn och ungdomar skall ha möjlighet att utveckla ett eget kulturengagemang och att detta kulturengagemang skall tas på allvar.
Herr talman! Erkki Tammenoksa säger att bl.a. miljöpartiet har pengar som gräs. Det kan man på sätt och vis säga, därför att vi prioriterar på ett annat sätt i vår budget. Vi har från början gett dubbelt så mycket utrymme som regeringen ger till kulturen — det är alltså inräknat i vårt sätt att planera vår budget, den gröna luntan. Vi tycker att det är mycket viktigt att kulturen får sin del. Den har varit en budgetregulator i alla tider, och vi trodde att det denna gång skulle kunna bli ett trendbrott för kulturen, så att den sätts upp på en högre nivå och hålls kvar där — det är den värd. Utöver det jag har nämnt tidigare vill miljöpartiet också höja ersättningen till författarna för hemlån till 72 öre, för att täcka en eftersläpning. Realvärdet har inte följt med i deras ersättning. Det finns också andra punkter där vi vill höja anslagen i kulturbudgeten. Vi har stött motionen om nationalscenerna, men självfallet inte tvärs över — vi har många synpunkter. I det nuvarande läget, som har utvecklats av Wikström, är detta nödvändigt i år — vi får se hur det går nästa år.
Herr talman! Vi socialdemokrater startade 1982 i ett utgångsläge med en dålig ekonomisk situation i Sveriges finanser, och ändå kan det konstateras att kulturanslagen har ökat. Kulturministern får utveckla det bättre än jag, eftersom jag har suttit i kulturutskottet först 1986 och sedan med andra ögon bevakat dessa händelser. Jag respekterar givetvis de andra partiernas budgetering, men det måste tas ett totalansvar. Därför vill jag inte gå in i en diskussion med vpk och miljöpartiet, eftersom de ser på hanteringen av statsbudgeten ur helt andra synvinklar. Däremot skulle jag vilja säga till Jan-Erik Wikström att det också krävs planering när antalet scener och aktiviteter vid våra nationalteatrar utökas. Dramaten har faktiskt förbättrat sig, och det som vi har förväntat oss av Dramaten på konstnärlig nivå har börjat komma fram. Därmed inte sagt att inte någon annan teater i Sverige skulle vara på samma nivå.

Herr talman! Det förhållandet att kulturanslagen och kulturfrågorna får en så stark uppmärksamhet i politisk debatt i dag är naturligtvis en källa till glädje. Det är inte, som jag ser det, primärt ett uttryck för att kulturen skulle lida brist på uppmärksamhet hos allmänheten eller för att kulturinstitutioner och kulturverksamheter generellt skulle leva under sämre villkor och sämre förutsättningar än tidigare. Den ökade uppmärksamheten har naturligtvis att göra med den kulturpolitik som riksdagen under betydande enighet fastlade 1974.

Under en bred politisk enighet kunde vi fatta ett kulturpolitiskt beslut som har möjliggjort en utbyggnad av en kulturens struktur ute i landet och gett förutsättningar för ett aktivt och levande kulturliv. I det ögonblicket möter vi också mycket starka anspråk. Låt mig då när det gäller kulturen och pengarna inleda med att säga att den typ av diskussion som förekommer alltför mycket på skolområdet, där man låtsas att medborgaren slipper betala om kostnaden flyttas från kommunen till staten, naturligtvis är alldeles orimlig. När vi tittar på kulturens insatser och kostnader måste vi alltid titta på vad den enskilde medborgaren betalar. Om vi ser tillbaka i ett perspektiv från 1974 och ser hur stor del av våra gemensamma resurser som går till kulturändamål i dag jämfört med då, finner vi att det har varit en närmast explosiv tillväxt i fråga om de resurser som satsas via offentligheten. Det är viktigt att komma ihåg detta. Av det skälet blir det också ganska meningslöst att, som Elisabeth Persson gör, tala om ett procentkrav för statsbudgetens anslag till kulturen. Det man då talar om är en procentsats i förhållande till det som i budgetpropositionen benämns kultur, men där finns inte något av kulturens utbildningar eller kulturens lokaler, som är ganska betydande och där en rad poster borde kunna tillföras. Den andel av statsbudgeten som avser kulturområdet i egentlig mening är redan i dag omkring 1,2 70. Skulle man dessutom acceptera Elisabeth Perssons uttalade böjelse för det Göran Palmska kulturbegreppet och inkludera allt som han vill respektera som kultur och alla anslagsposter som tillkommer, blir andelen antagligen 10 76. Man måste alltså bestämma sig för vad som skall gälla. Socialdemokratin gick i fjol till val med ett valmanifest som hade antagits i juni. Det var alltså inte Lars Werner som provocerade fram något socialdemokratiskt valmanifest i valrörelsens slutskede, vilket Elisabeth Persson trodde. Vi utlovade där 300 nya miljoner till kulturen, och det löftet har vi stått fast vid — det gäller denna valperiod. Folkpartiet hade lovat 100 miljoner redan tidigare under valperioden 100 miljoner och har nu skyndsamt, av olika skäl, glömt det löftet. Vi ser nu i årets budget till att 140 friska miljoner läggs ut — 40 miljoner i engångssatsningar och 100 miljoner i nivåhöjningar. Där finns insatser för stöd åt konstnärerna och biblioteksersättningen. Miljöpartiet har väckt en märklig motion. Författarna har under åratal begärt att få möjligheter att förhandla om sin ersättning. Vi har accepterat det, och en förhandlingsöverenskommelse har träffats. Nu kommer en motion med förslag om att denna överenskommelse icke skall respekteras utan att det skall tillföras mer än vad man har kommit överens om i förhandlingarna. Det får konsekvensen att hela förhandlingsöverenskommelsen sätts ur spel. Det är en något märklig övning. Jag har också sett att miljöpartiet i motioner yrkar avslag på en anslagspost som skulle möjliggöra att en dansteater öppnas i Stockholm. Detta är en av de stora insatserna för danskonsten. Jag förstår inte vad miljöpartiet har mot dansen, men någonting måste det vara. Det finns alltså anledning, med den budget som nu är framlagd, att peka på att det har gjorts ett stort antal insatser för att förstärka och utveckla kulturlivet. Vi har anvisat att vi under den kommande delen av perioden tillsammans med konstnärsorganisationerna skall göra en genomgång för att få fram förslag till rejäla och verkningsfulla förbättringar av konstnärernas arbetsvillkor, ökade insatser för barnoch ungdomskultur, insatser för att ge amatörverksamheten större bredd och bättre kvalitet samt förstärkningar av kulturlivet i hela landet. I den diskussionen är det viktigt att hela riksdagen tar del — aktiv del — och för att möjliggöra det har vi också föreslagit att kulturrådet skall få möjlighet att ägna sig åt en del av den alltmer detaljerade bidragsfördelningen, på det att riksdagen måtte få möjlighet att diskutera de stora, viktiga och vägledande principerna.

Herr talman! I mitt anförande berörde jag huvudfrågan, nämligen hur socialdemokraterna disponerat de s.k. 100 reformmiljonerna. Jag påtalade att det inte gavs någon samlad redovisning på den punkten och fann det underligt att regeringen inte som första prioritering valt att stärka konstnärsstödet. Detsamma gäller de regionala kulturinstitutionerna. Jag hoppas naturligtvis att regeringen återkommer ett senare år, men regeringen har i alla fall missat åtminstone ett år. Jag tog också upp frågan om anslagstilldelningen till Operan och Dramaten. Vi får väl anledning att återkomma till de frågorna. Min samlade kritik gällde alltså dels överflyttningen av beslutsfunktioner från riksdagen till kulturrådet — jag tycker inte att det är bra —, dels det förhållandet att regeringen under det första året inte prioriterar de mest angelägna behoven. Vi har ganska bra modeller för konstnärsstöd, som kan användas. Vi har ett bra system för stöd till de regionala kulturinstitutionerna. De hade också behövt förstärkningar. Självfallet hade jag inte räknat med att våra nationalscener skulle drabbas av en reformbudget.
Herr talman! Kulturministern sade att vi måste se till vad den enskilde medborgaren får betala för kulturen, oavsett om detta sker genom kommunerna eller genom riksdagen. Jag försökte använda samma resonemang fast omvänt genom att visa vad de 100 miljonerna per år blir utslaget på invånarantalet. Denna satsning betyder alltså ungefär 12 kr. per svensk om året. Många med mig tycker att det inte är så förfärligt mycket att skryta med. När det gäller den Göran Palmska kulturdebatten tror jag att kulturministern förstår att jag inte var ute efter att inordna svampplockning i kulturbudgeten. Jag tror säkert att kulturministern minns den debatt som Palm drog i gång. Jag nämnde den därför att den åskådliggör något som fattas i den statliga kultursynen, nämligen var kulturens kärna finns och varifrån kulturen utgår. Jag försökte säga att kultur inte är någon lyx eller en guldkant på tillvaron. Den är inte något som kommer ovanifrån och som vi då och då skall konsumera litet mer av. Det är tvärtom! Kultur är ingenting annat än en utgångspunkt för människornas egna erfarenheter och verklighet. En verklig kultur engagerar därför att den utgår från människornas egna behov. Med en sådan kultursyn hade säkert den statliga kulturpolitiken varit litet annorlunda. Då hade exempelvis ungdomars och barns verklighet tagits på allvar. Då hade vi kunnat starta en kulturdebatt utifrån deras egna kulturintressen osv. Vad de av Ingvar Carlsson i partiledardebatten utlovade satsningarna beträffar vill inte jag heller påstå att de 100 miljonerna var Lars Werners förtjänst. Jag drog mig till minnes vad Ingvar Carlsson sade i sin slutkläm. Han gick nämligen med på en storsatsning på kulturen. Jag trodde att han talade om något mer än dessa 100 milj.kr.
Herr talman! Kulturministern angriper vårt sätt att skriva motioner och att hantera budgeten. Vi är inte på något sätt fulländade — vi är nybörjare. Vi kanske har begått något fel. När det gäller dansen uttrycker vi särskilt i klämmen i motionen att riksdagen som sin mening bör ge regeringen till känna vår önskan att Dansens hus skall lokaliseras till Folkets hus i Stockholm. Det är alltså ingen tvekan om vad vi tycker i den frågan. För övrigt omhuldar vi mest de fria teateroch dansgrupperna. Att vi drar in anslag är ett uttryck för den attityd som kulturministern visar då han vill samla anslagsposterna i en pott och dra den potten undan riksdagens inflytande. Detta har t.ex. fått konsekvenser för nationalscenerna. Detta vänder vi oss emot. Vi försökte faktiskt återhämta en realvärdeförsämring som drabbat författarna. Om avtalen är dåliga visar vår inställning att den politiska viljan bör vara att avtalen skall vara bättre.
Herr talman! Till Kaj Nilsson vill jag säga att det är möjligt att ni har läst fel när ni har motionerat. Jag pekade på att miljöpartiet med sitt förslag i anslagsfrågan i realiteten har undanröjt möjligheterna till statligt engagemang i en dansteater. Detta engagemang var förutsättningen för dess tillkomst. Jag noterar att det uppenbarligen är ett misstag, och det är jag glad över. Det är nämligen viktigt att vi får till stånd en dansteater. Jag har alltså, när jag lämnat förslag till regeringen i arbetet med budgetpropositionen ansett det viktigt att göra sådana fördelningar på olika områden som jag funnit rimliga. Resonemanget om Operan och Dramaten är ett resultat av en bedömning av vad jag tyckte kunde vara möjligt att föreslå riksdagen. Dansteaterns tillkomst ansåg jag var angelägen. Jag tycker det har varit viktigt att möjliggöra ett stort antal kulturverksamheter. Enligt de redovisningar jag fick från ledarna för Operan och Dramaten skulle de nya avtalen redan under detta spelår framtvinga dramatiska förändringar. Jag tyckte att det var orimligt under avtalsåret. Däremot har jag aldrig sagt att man i en första omgång helt skulle kunna täcka den ökade kostnaden i anslaget. Jag tyckte att det i så fall skulle kunna finnas möjligheter att göra en uppbyggnad under en något längre period. Låt mig bara konstatera att när oppositionen med en gemensam motion nu skapat förutsättningar för att Operan och Dramaten skall få ytterligare 20 milj.kr. har socialdemokraterna i kulturutskottet accepterat detta förslag. Frågan är alltså i sak avklarad. Jag kan ändå inte låta bli att påpeka att ett parti som moderata samlingspartiet faktiskt har valt att finansiera de anslagen genom att ta 16 milj.kr. från kulturen i skolan. Det är nämligen det anslaget de yrkar avslag på i sin skolmotion. För klarhetens skull måste man ändå någon gång tala om detta. Moderaterna har gjort en annan värdering än jag på den punkten. Jag tyckte inte att skolans kulturverksamhet skulle betala 16 miljoner för avtalet för Operan och Dramaten. Jag tvingas naturligtvis att ta skällning för att jag gjorde den bedömningen, men jag gjorde det. Elisabeth Persson tycker inte att 100 miljoner är mycket pengar. Det är klart — med någon liten vinkling — att inflationen påverkar våra värderingar av hur mycket pengar en miljon och två miljoner kronor är. Faktum är emellertid att 1974 års kulturpolitiska proposition — som ju med rätta har blivit berömd och prisad — innehöll en reformram om 25 milj.kr., vilket även med hänsyn tagen till penningvärdesförsämringen var väsentligt lägre. Jan-Erik Wikström tog upp frågan om prioriteringar. Anledningen till att konstnärernas arbetsvillkor och regionernas behov ligger i det senare skedet är att jag har ansett det vara angeläget att mycket noga analysera vad vi har fått ut av det som har gjorts och hur vi vill förnya och utveckla de olika stödformerna. Redan i morgon kommer jag att ha en överläggning med företrädare för Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd — alltså konstnärsorganisationerna — för att vi tillsammans skall diskutera en strategi för att ge åt ett kommande konstnärsstöd rimliga och utvecklingsbara strukturer. Vi har i årets budget också uppmärksammat filmen mycket starkt.

På område efter område för vi alltså en utvecklande och konkret kulturpolitik till glädje för de många medborgarna i vårt land. Låt mig till allra sist mycket kort peka på en fråga som i detta sammanhang inte har kommit upp, annat än i Kaj Nilssons inlägg: TV-frågan. Jag känner stark respekt för och uppskattar mycket de mycket klara preciseringar som har gjorts från miljöpartiet av den principiella synen på TV-mediets finansiering. Detta tycker jag länder det partiets företrädare till heder.
Herr talman! Syftet med remissdebatten är ju att granska regeringens förslag till riksdagen, och då blir det naturligt att man kritiserar det som man inte är nöjd med. Det skulle väl vara rätt säreget om oppositionen huvudsakligen ägnade sig åt att berömma det som man tycker är bra och det som vi är överens om? Bengt Göransson vet ju av erfarenhet vilken generös och ekumenisk attityd som utmärker folkpartiets kulturpolitik. Vi visar ofta vägen. Vitycker naturligtvis det vore bättre om vi hade fått utöva ledningen av kulturpolitiken, men när vi inte kan göra det är vi tacksamma att få visa vägen om socialdemokraterna följer efter. Min huvudkritik har tagit sikte på två punkter. Den ena är att man inte skall flytta ut beslutsbefogenheter från riksdagen till kulturrådet, för värnandet av de små kulturinstitutionerna bör med förtroende förankras just iriksdagen. Den andra gäller prioriteringarna. Jag tycker att konstnärsstödet och de regionala kulturinstitutionerna borde ha fått komma med redan det här året. Till frågan om Operan och Dramaten återkommer vi. Det jag kan konstatera nu är att utbildningsministern har en version, medan riksbankschefen, ordföranden i Operans styrelse och de två institutionscheferna har en annan version.

Prot. 1988/89:60 Herr talman! Jan-Erik Wikström säger att folkpartiet visar vägen. Jag skall 2 februari 1989 gärna erkänna att ett frisinnat folkparti i långa stycken har haft en mycket Allmänpolitisk debatt öppen, och ofta mycket klok, syn på kulturen. I det stycket må både Jan-Erik yr TESEN ARAR Wikströms partivänner och mina emellanåt beskylla mig för att ha varit alltför ekumenisk. När Jan-Erik Wikström säger att han därtill, utöver att visa vägen, gärna skulle vilja leda marschen, känner jag mig emellertid något mera oroad, eftersom han ju faktiskt hade tillfälle att leda marschen under ett antal år, men därvid inte upptäckte att marscher också kostar något. Han lämnade efter sig en ekonomi som gjorde att vi inte kunde betala de åtaganden som var gjorda. Vi har gått igenom sex hårda år av ekonomisk upprustning för att komma i det läget att vi numera har pengar i portmonnän när vi går ut på vägen. Då anlitar vi gärna Jan-Erik Wikström som vägvisare, bara han inte kräver att få ställa upp som kassör. Debatten om kultur var härmed avslutad. Kammaren övergick till att debattera arbetsmarknad.

Herr talman! Under de allra närmaste åren har vi en engångschans att komma till rätta med många av strukturproblemen på den svenska arbetsmarknaden. Dessa är förvisso avsevärda, vilket dock just nu skyms av de låga arbetslöshetstalen och den höga förvärvsfrekvensen. Samtidigt som vi har en avsevärd brist på arbetskraft inom stora områden, är arbetslösheten fortfarande hög i vissa grupper och regioner. Det är notabelt att budgeten för arbetsmarknadspolitiken ligger på i runda tal 20 miljarder kronor — kostnaderna för ersättningar ur arbetslöshetsförsäkringen med 8 miljarder kronor oräknade. Arbetsmarknadspolitiken präglas av den socialistiska övertron på politisk styrning. Den s.k. Rehn-Meidnerska arbetsmarknadspolitiken bygger på principen om den solidariska lönepolitiken. Den förutsätter en aktiv arbetsmarknadspolitik som utvecklas till en aktiv näringspolitik och kollektiv kapitalbildning. Den förutsätter centralt samordnade förhandlingar. Den styr arbetskraften till de löneledande storföretagen. Genom att lönepolitiken hindrar de lönsamma företagen från att betala de löner de skulle kunna bära, anses dessa generera s.k. övervinster som måste ”tas om hand” kollektivt. Utslagningen av människor skall motverkas med stöd till arbetslösa, företag och regioner i kris samt en för västvärlden unikt stor offentlig sektor. En mycket omfattande byråkrati som binder stora resurser har byggts upp för att förvalta politiken. Jag tror att det är angeläget att erinra om den idémässiga bakgrunden till den Rehn-Meidnerska arbetsmarknadspolitiken i dessa dagar, då den har aktualiserats igen som ett sätt att öka tillgången på arbetskraft. Konsekvensen av denna politik har blivit en allt hårdare styrd arbetsmarknad. De enskilda arbetstagarnas och arbetsgivarnas handlingsförmåga har kringskurits i takt med deras ständigt växande beroende av politiska beslut. 29 Lägg därtill ett högt uppdrivet kostnadsläge, låg produktivitet, inlåsningsef fekter och en permanent brist på utbildad arbetskraft, regionala obalanser, en delvis föråldrad industristruktur samt en övertung offentlig sektor som numera tycks befinna sig i ett permanent kaos. Den socialdemokratiska regeringen tvingas gång på gång till brandkårsutryckningar i försök att ställa till rätta missförhållanden som vållats av den egna politiken. Stabiliteten och långsiktigheten offras gång på gång. Denna politik har inte varit till fördel för de arbetande. Möjligheterna att förkovra sig genom eget arbete eller utbildning är begränsade. Lönepolitiken i kombination med orimliga marginaleffekter i skatteoch transfereringssystemen gör att det inte lönar sig att anstränga sig. Tvärtom tycks det i allt större utsträckning bli så att det inte kostar någonting, eller t.o.m. lönar sig, att inte arbeta. Utslagningseffekterna är betydande. Allt fler återfinns i statistiken över förtidspensionärer och långtidssjuka. Frånvaron ökar. Allvaret understryks av den utveckling vi ser framför oss, med färre ungdomar och en ökande medelålder på arbetsmarknaden. Brist på kvalificerad arbetskraft där den behövs kan bli en allvarlig hämsko på den ekonomiska utvecklingen. Arbetsmarknadspolitiken måste i första hand inriktas på att skapa en kreativ arbetsmarknad, som gör det möjligt för arbetstagare och arbetsgivare att ta vara på den dynamik som ligger i ny teknik och nya organisationsformer. Utbildning är avgörande för dagens och morgondagens arbetsmarknad. Misslyckandet med den treåriga gymnasiala yrkesutbildningen bör leda till att det moderata förslaget till en lärlingsutbildning tas under förnyat övervägande. Hinder måste avlägsnas för att underlätta för människorna att utvecklas genom att söka sig till nya arbetsplatser och nya arbetsuppgifter. Skattepolitiken måste förändras så att det lönar sig att arbeta och växa i arbetslivet. De stora vårdoch omsorgssektorerna måste öppnas för nya impulser och alternativa verksamhetsformer, så att också de anställda där får möjligheter att utvecklas och förkovra sig. Arbetsförmedlingsmonopolet måste brytas och den bisarra jakten på skrivbyråerna upphöra. Osäkerheten om den framtida energipolitiken och relationerna till EG måste undanröjas. Så här kan jag på område efter område ange vad som måste göras för att åstadkomma en stabil och dynamisk utveckling på den svenska arbetsmarknaden. Till det behövs en väl anpassad arsenal av åtgärder för dem som av olika skäl har svårt att få en fast fot på arbetsmarknaden: ett bättre lönebidragssystem för arbetshandikappade, arbetspraktik för ungdomar och rätt till tillräckligt lång provanställning samt särskilda ansträngningar för att ta till vara kompetensen hos våra invandrare och rätt till arbete för asylsökande. För dem som ändå drabbas av arbetslöshet skall finnas en allmän, obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Av strategisk betydelse för framtidens arbetsmarknad och den ekonomis ka utvecklingen är arbetstiden. Skall kvinnor och män kunna ta vara på de intressanta möjligheter framtidens arbetsmarknad erbjuder och samtidigt orka med familjeoch samhällsliv, måste de kunna anpassa arbetstiden efter de olika krav som ställs i livets olika skiften. Detta är också nödvändigt för att vi skall kunna utnyttja produktionsresurserna fullt ut. I stället för att tillämpa ett sådant nytt dynamiskt arbetstidstänkande har regeringen i och med beslutet om en sjätte semestervecka slentrianmässigt tillgodosett fackliga krav, som socialdemokratiska regeringar alltid har gjort. Utvecklingen hindras och resurser binds för lång tid framåt. Herr talman! Det är nu under högkonjunktur som vi har chansen att lägga grunden för framtidens arbetsmarknad. De motioner vi moderater har väckt under de senaste veckorna visar på vägar till framgång.

Herr talman! Dagens arbetsmarknad präglas av en viss överhettning i många regioner. Det är positivt, men innebär också vissa bekymmer. Positivt är att arbetslöshetssiffrorna i dag är låga. Men samtidigt måste man notera att många har skyddade sysselsättningar, många förtidspensioneras, och dessutom är arbetsmarknaden över vårt land ganska ojämn. Centern har lagt fram ett förslag där vi starkt prioriterar utsatta delar av vårt land. Det kan sammanfattas med att vi lägger ut cirka fem miljarder mer än regeringen till områden där infrastrukturen behöver förbättras och där det finns ledig kapacitet. Det förslaget finansierar vi delvis genom att vi räknar med att arbetslöshetstalen skall gå ned ytterligare. Vi räknar med att våra åtgärder kommer att leda till stora besparingar när det gäller kontant arbetslöshetsersättning. Vi satsar alltså hårt på arbetslinjen, och då en arbetslinje över hela vårt land. Samtidigt satsar vi ordentligt på utbildning, både bristutbildning och en ordentlig utbyggnad av den högre utbildningen. Vi räknar därför med att arbetslöshetstalen skall kunna sänkas till ett genomsnitt på mindre än fem dagar per försäkrad. — Det är den ena sidan. Den andra sidan är att vi anser att arbetsförmedlingar, AMS, skall skärpa sin hållning när det gäller att ta erbjudet arbete, framför allt i de regioner där det i dag är mycket gott om arbete. Det anser vi vara positivt för den som är arbetslös.

Sedan till de handikappade. Vi noterar att regeringen är väl försiktig när det gäller lönebidrag och de handikappades arbetsmarknad. Det är ju tyvärr, många handikappade som saknar arbete. Vi menar att arbetslinjen måste gälla också för dem som i dag av olika skäl på grund av handikapp står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Därför föreslår vi ca 2 000 nya jobb, 800 inom Samhall och 1 200 nya lönebidragsplatser och då inom näringslivet, kommuner, landsting och organisationer. Vi föreslår helt enkelt att en ram tilldelas AMS som räcker till ca 1 200 nya lönebidragsanställningar. Sammantaget är det här en politik för arbete och utveckling över hela vårt land. Det ger mer välfärd åt alla, och det ger utveckling åt alla regioner.

Herr talman! Under 1989 ebbar successivt landsbygdskampanjen ”Hela Sverige ska leva” ut. Även om inga utvärderingar ännu har gjorts tyder allt på att kampanjen har blivit en oväntat stor framgång, en framgång som talmannnen i sitt tidigare arbete som industriminister har haft stor betydelse för. Det finns anledning att till herr talmannen säga ett tack för de insatser ni utförde under tiden som industriminister för att kampanjen ”Hela Sverige ska leva” skulle ge ett bra resultat. Jag hoppas att den nye ministern på industridepartementet har samma positiva inställning till att nu följa upp kampanjen. De snart två årens arbete med kampanjen visar att det finns en inneboende kraft hos landsbygdsbefolkningen som man nu kunnat ta vara på. Den studiecirkelverksamhet som bedrivits lokalt uppvisar en förnämlig aktivitet. Ca 40 000 människor har deltagit i dessa aktiviteter, som syftat till att ta fram handlingsoch utvecklingsplaner och stimulera nyföretagande och företagsutveckling för den bygd där verksamheten bedrivits. Ett stort antal s.k. bygdekommittéer har bildats, kanske närmare ett tusental, för att tillvarata gemensamma intressen i bygden. Det har resulterat i ett intensivt utvecklingsarbete när det gäller såväl sysselsättning som kultur och miljö. Det har på många sätt fått betydelse för bygden; det har skapat sammanhållning och vi-känsla när det gäller att tillvarata både nya och gamla idéer som kan skapa en framtid för bygden. Den gemenskap och aktivitet som skapats har i flera fall resulterat i att man fått en känsla av att ”vi gör det” i stället för att vänta på att ”de ska göra det”. I samband med kampanjen har pessimismen och ett ensidigt kravformulerande, riktat mot samhället, vänts till egna aktiviteter med lokal självtillit och en nyväckt företagaranda. Tack vare kampanjens aktiviteter har nya grupper — tidigare passiva människor — blivit engagerade i det praktiska arbetet för landsbygdens utveckling. Det har inneburit en positiv syn på framtiden, men man behöver stöd och viss ekonomisk hjälp i genomförandefaserna. En viktig del av kampanjens resultat är att kvinnorna och ungdomen engagerat sig som aldrig tidigare för att utveckla sin bygd. Eftersom kvinnorna och ungdomarna har nyckelroller för att skapa en positiv utveckling och framtid på landsbygden är det intresse för landsbygden som vi fått uppleva i samband med ”Hela Sverige ska leva”-kampanjen både betydelsefullt och glädjande. Kampanjen har breddat basen för regionalpolitiken genom samverkan och engagemang hos olika sektorsorgan, men här finns mycket mer att göra. Det krävs mer samverkan mellan statliga sektorsorgan och mellan statliga organ och privata intressen för att skapa underlag för en bra service både för den enskilde och företag. Nu måste kampanjen avslutas och det pågående arbetet växlas in i ett nytt skede, där man tar vara på de insatser som gjorts och visar förtroende genom att skapa resurser för framtidssatsningar, tar vara på de goda genomförbara förslag som folk kommit med under kampanjen. Det lokala arbetet som pågår behöver nu ett fortsatt stöd, både personellt och ekonomiskt, för att på bästa sätt kunna utveckla pågående projekt och företagsidéer. Vi måste alltså från alla håll ge fortsatt stöd för att se till att kampanjen ”Hela Sverige ska leva” ger resultat. Det finns förväntningar och det finns uppslag. Låt oss ta vara på dessa. En viktig del i uppföljningen är också att det skapas förutsättningar för utbildning av småföretagare i glesbygden. Men det krävs också att det i övrigt finns tillgång till en allsidig utbildning, så att den personal som behövs i företagen också får en bra och för ändamålet lämplig utbildning. För att landsbygden i framtiden skall vara intressant för företagsetablering krävs det en väl fungerande infrastruktur. Ansvaret för detta ligger i stor utsträckning på statliga verk och myndigheter. Därför är det så viktigt att sektorsorgan samverkar för att man skall klara framtidens servicekrav. Det krävs en välplanerad satsning på utbildning, transportsystem, energiförsörjning, data och telekommunikationer m.fl. åtgärder. Dessa utgör grunden för sysselsättning och erforderliga nyetableringar i våra glesbygdsområden. De geografiska avståndsnackdelarna måste motverkas med goda kommunikationer. Det gäller såväl godsoch persontransporter som dataoch telekommunikationer. Väl fungerande kommunikationer är ofta livsviktiga för att skapa sysselsättning på landsbygden. Fru talman! Nu måste vi ta vara på de goda förutsättningar som finns för att leva upp till målet ”Hela Sverige ska leva”. Det krävs fortsatt statligt stöd till det lokala arbetet, men jag anser att det är mycket väl använda pengar. Många gånger är det förhållandevis små insatser som ger ett mycket bra resultat. På många håll i landet finns en positiv syn på framtiden, låt oss nu ta vara på den! Fru talman! Avslutningsvis vill jag framhålla det nödvändiga i att en levande landsbygd har ett livskraftigt jordbruk.

Fru talman! Jag tycker att Ove Karlsson här i dag höll ett bra tal. Men vi måste ju notera att mitt i budgetåret var det slut på alla glesbygdsmedel i flertalet av länen. Varför var det slut på dessa medel? Jo, dels på grund av att högkonjunkturen äntligen hade nått landets glesare delar, dels på grund av att alla de här studiecirklarna som arbetat med landsbygdsutvecklingsfrågor hade arbetat fram en mängd projekt. De möts nu av beskedet att staten för sin del icke svarar upp. Ove Karlsson sade så sent som i december nej till ett centerförslag att förstärka de här medlen med 200 milj.kr. Det är nu andra året i rad regeringen ger oförändrat belopp till länsanslagen, där glesbygdsmedlen ingår. Det innebär en kraftig urholkning, när samtidigt samma regering talar positivt om regional utveckling och glesbygdsutveckling. Det innebär en urholkning på grund av inflationen. Det innebär en urholkning på grund av att man har lagt in flera verksamheter i samma summa pengar. Det innebär ytterligare urholkning genom att man i länen får besluta om högre stödbelopp än tidigare. Vår nya arbetsmarknadsminister, som har fått det här under sitt ansvar, har hitintills vägrat att positivt diskutera om att ändra tingens ordning. Det räcker inte, Ove Karlsson, med positiva ord, utan nu gäller det handling. Centern föreslår för sin del att anslaget höjs från 690 miljoner till 1 350 miljoner. Ove Karlsson talade också om kommunikationernas roll på landsbygden. I dag har vi icke framkomliga grusvägar i stora områden. Det leder inte till utveckling. I vår har Ove Karlsson möjlighet att ta del av och vara positiv till förslag om 500 milj.kr., riktade till just glesbygdsvägarna.

Fru talman! Arbetsmarknaden i Sverige är unikt bra, aldrig har så många människor kunnat försörja sig själva som i dag. Särskilt i och omkring de större städerna har vi en arbetsmarknad som snarare är för het än för sval. Det märker vi inte minst när vi söker personal till vård och omsorg, till posten eller till polisen. Men, fru talman, egentligen finns det två arbetsmarknader i Sverige, en för kvinnor och en för män. Männens arbetsmarknad är heterogen vad gäller yrken och inkomster, den finns både i privata och offentliga sektorn. När det gäller inkomsterna kan man säga att männens arbetsmarknad generellt sett ger bättre ekonomiskt utfall än kvinnornas. Kvinnornas arbetsmarknad har en annan struktur. Den finns företrädesvis inom vård och omsorg, handel och annan service, ofta inom den offentliga sektorn. Kvinnornas arbetsmarknad ger lägre lön, ofta deltidsjobb, och ger mindre chans att nå beslutsnivåer än den manliga. Den här klyftan mellan männens och kvinnornas arbetsmarknad tenderar dess värre att öka i stället för att minska. Fattigdomen feminiseras över hela världen, så också i Sverige om vi inte ser till att sätta in motåtgärder. Kvinnorna är relativt nya på arbetsmarknaden i den meningen att det arbete som man utför genererar ATP-poäng och är semestergrundande. Men fortfarande väljer kvinnor jobb först när alla andra val är gjorda i familjen, efter att mannen valt arbete, familjen valt bostad och barnen fått sin omsorg. Det här får naturligtvis effekt för kvinnornas situation på arbetsmarknaden. Det är särskilt tydligt om man studerar vad som händer med kvinnor i familjer som i dag lämnar Storstockholm och flyttar till mindre orter. Mannen får bättre eller lika bra jobb, familjen skaffar bättre bostad, oftast en större villa, men kvinnorna får sämre jobb och går ofta ner till kortare arbetstid eller ibland t.o.m. till arbetslöshet. Fortfarande är det alltför vanligt att kvinnor tvingas välja deltid helt enkelt för att få en fungerande vardag, för att få balans mellan arbete, familj och sociala kontakter och fritid. Kvinnorna har tvingats till de individuella lösningar på sin arbetstid som en del, bl.a. Sonja Rembo, enligt vad vi hörde tidigare, tycker skulle vara så bra för framtiden. Kvinnor har därmed fått sämre möjlighet till egen försörjning, till avancemang i jobbet, till vidareut bildning och fortbildning, sämre framtida pensioner, mindre delaktighet i fackligt arbete osv. Måste det vara så här? Nej, fru talman, naturligtvis inte. Vi måste jämna ut arbetstiden mellan kvinnor och män. En lösning som vi i det socialdemokratiska kvinnoförbundet pekat på under en mängd år ligger i en allmän förkortning av arbetstiden, dvs. vi måste minska heltidsmåttet. Det betyder att vi måste bestämma oss för att vi skall ha ett lägre tidsmått för att beräkna en heltidslön, en lön som det skall vara möjligt att försörja sig på. Det socialdemokratiska kvinnoförbundet myntade i ett ofta citerat, även om det oftast blivit felciterat, program från 1972, ”Familjen i framtiden”, tre krav eller rättare sagt tre mål för hur vi vill se det jämställda samhället. 2.

Nu är det dags att fortsätta med arbetstiden. Då är det beklämmande, men också avslöjande, att höra Birgit Friggebo under debatten i går så föraktfullt tala om att nu vill socialdemokraterna ”satsa på en ytterligare förkortning av arbetstiden”. Så var det med den folkpartistiska jämställdshetsivern för vanliga löntagare. Jämsides med en arbetstidsförkortning måste vi naturligtvis också arbeta för att bryta upp den könsuppdelade arbetsmarknaden. Det kan ske på en mängd olika sätt, genom utbildning, positiva förebilder etc. Men det är ingen lösning att, som m och fp i går så ivrigt pläderade för, ”öka valfriheten” genom att låta kvinnorna välja privata arbetsgivare i vård och omsorg. Vad är det som får någon att tro att vårdbiträden eller barnskötare skulle få bättre arbetsmiljö eller andra arbetsvillkor förbättrade om de fick en privat arbetsgivare? Ett är säkert, om borgerligheten finge bestämma skulle de i alla fall få kortare semester än om de vore effentligt anställda.
Fru talman! Får jag bara kort, med anledning av Ines Uusmanns påstående att jag skulle tycka det är bra med arbetslöshet, säga att också mitt jungfrutal en gång i tiden handlade om jämställdhet och kvinnors arbetsmarknad. Det var den 13 december 1979. Sedan dess har jag lärt mig mycket om sakfrågorna. Jag har också lärt mig att respektera mina politiska motståndare. Jag inser att deras politik bygger inte på illvilja, utan på god vilja. Däremot kan deras förslag och deras åtgärder leda i helt tokig riktning. Det kritiserar jag. Men jag angriper inte mina politiska motståndares goda vilja.

Fru talman!

Rehn-Meidner-modellen har bidragit till att klara enskilda människor vid mycket stora förändringar på arbetsmarknaden. Det är just enskilda människor som arbetsmarknadspolitiken och arbetsmarknadsåtgärderna skall stödja när vi behöver gå igenom nödvändiga förändringar i näringslivet och övriga delar av arbetsmarknaden. Vi vill ha en kreativ arbetsmarknad. Men priset för detta får inte betalas av de svagaste på arbetsmarknaden. Moderaterna och socialdemokraterna har helt olika principiella synsätt på arbetsmarknadspolitiken, även om vi då och då blir eniga om enskilda åtgärder och metoder. Under 1980-talet hade vi en mycket stark efterfrågan på välutbildade och högt utbildade tekniker, för att ta ett exempel. Under denna tid var moderaterna delansvariga för arbetsmarknadspolitiken i detta land. Men det behövs fortsatta kraftfulla insatser för utbildning, inte bara på området för högt utbildade tekniker, utan också när det gäller breddutbildningen. Sedan några år tillbaka går ungefär 2,5 20 av arbetskraften igenom någon form av arbetsmarknadsutbildning — och så kommer att vara fallet också under det kommande året — vilket betyder att vi i Sverige har en arbetskraft som är mer välutbildad än kanske i någon annan del av i varje fall övriga Västeuropa. En del av denna utbildning är personalutbildning. För att få bättre underlag för diskussionen skall jag under det kommande året låta göra en kartläggning av personalutbildningen. Jag tror att det kommer att bli ett viktigt inslag i den framtida politiken för utbildning och kompetensutveckling inom arbetsmarknaden. Sedan vill jag säga, precis som Ove Karlsson sade alldeles nyligen i sitt inlägg, att det är viktigt att ta vara på de idéer och den kraft som finns i hela landet. Det engagemang som glesbygdskampanjen har väckt bör inte gå förlorat. Jag tänker återkomma till denna diskussion när vi senare tar upp regionalpolitiken här i kammaren. Det är alltså inte så att jag har vägrat att diskutera kampanjens fortsättning. Jag är framför allt inte negativ till de idéer och tankar som satts i verket eller som ligger i diskussion för framtida praktiska insatser. När det gäller kvinnors arbetsmarknad skulle jag vilja peka på det handlingsprogram som riksdagen antog i våras. Det finns oerhört mycket att göra när det gäller den könsuppdelade arbetsmarknaden, t.ex. när det gäller val av utbildning och val av yrke för kvinnor. Handlingsprogrammet redovisar många vägar som vi kan gå. Programmet är uppbyggt kring mål och metoder för att uppnå de målen, och jag vill peka på några av dem: möjligheten att bryta in i grundutbildningen, breddning av yrkesutbildningen och — i förslag till den kommande budgeten — användning av sysselsättnings medel för att komma ifrån deltid och gå över till mertid för kvinnor på Prot. 1988/89:60 arbetsmarknaden. 2 februari 1989 Fru talman! Jag tror att vi också fortsättningsvis kommer att få diskussioner om principerna för arbetsmarknadspolitiken. När jag läst igenom de motioner som väckts har jag dock märkt att det finns en mycket stor samstämmighet om olika förslag till metoder och åtgärder. En kreativ arbetsmarknad är framför allt till för att stödja dem som i dag står utanför en fast förankring på arbetsmarknaden.
Fru talman! Jag tyckte att det var angeläget att i mitt huvudanförande tala om att den Rehn-Meidnerska arbetsmarknadspolitiken inte bara var socialt betingad, utan också hade betydligt bredare syfte. En av effekterna av den politiken har blivit att de som agerar på arbetsmarknaden har blivit i ökande grad bidragsberoende. Jag tycker att arbetsmarknadsministern kunde visa något litet stänk av oro för framtiden. År 1987 uppgick kostnaderna för förtidspensioneringar, arbetsskador och långtidssjukskrivningar till 36,5 miljarder kronor. Samtidigt uppgick kommunernas och statens samlade kostnader för kontantstöd till 10 miljarder kronor. Fortfarande, i den osedvanligt långa och kraftiga högkonjunktur som vi nu upplever, budgeteras alltså utbetalningarna över arbetslöshetsförsäkringen till inte mindre än 8 miljarder kronor. Regeringen har prutat ned antalet ersättningsdagar per medlem till 6,5 per år. Som en jämförelse kan jag nämna att 1982 var motsvarande siffra 4,0 dagar per medlem. Vi skall komma ihåg att vi då levde i en av de kanske värsta lågkonjunkturer vi någonsin har upplevt. Säger inte detta arbetsmarknadsministern att allting kanske inte står väl till med den Rehn-Meidnerska arbetsmarknadspolitiken? Arbetsmarknadsministern nämnde den könsuppdelade arbetsmarknaden. Det finns sätt att komma till rätta med den. Ett av sätten — och det mest effektiva — är att öppna de stora, monopoliserade vårdoch omsorgssektorerna för konkurrens och ge kvinnor möjlighet att utvecklas och att skapa eget och därigenom skapa en arbetsmarknad som är attraktiv inte bara för de kvinnor som redan arbetar där utan också för männen. Det är en mycket fin åtgärd som arbetsmarknadsministern borde ställa upp på.

Fru talman! Skall vi tolka statsrådets ”landsbygdsinlägg” på det sättet att statsrådet nu är beredd att ompröva den attityd hon hade före nyåret till en mer positiv attityd? Riksdagen beställde ju enhälligt ett förslag från statsrådet. Det skulle vara intressant att redan i denna debatt få veta om riksdagen snabbt kommer att föreläggas förslag om kraftigt utökade medel för att utveckla hela vårt land. Nu räcker det inte med statsrådets revir. Den tidigare regionalpolitiskt ansvarige ministern talade mycket om statssekreterargruppen. Jag förutsätter att Ingela Thalén har bra grepp om statssekreterargruppen. Vad som skulle behövas, och det snabbt, är ett paket där det ingår satsningar på 37 vägnätet, distansundervisning, jordbruket, nya grödor osv. Är statsrådet beredd att ta ett sådant grepp? Vårt lands arbetsmarknad kännetecknas av dels en kraftig överhettning i vissa regioner, vilket inte är bra om man ser på t.ex löneglidning, dels ledig kapacitet i andra områden. Man har icke lyckats med sitt ämbete om man har stark överhettning i vissa områden och ledig kapacitet i andra områden. Detta får icke lösas med fortsatt flyttlasspolitik, utan det skall lösas med positiva, riktiga åtgärder. Jag måste notera att statsrådet, mitt under det att den regionalpolitiska utredningen arbetar, går ut med en uppfattning om att de fattiga vattenkraftskommunerna icke skall erhålla en återbäring på 1 öre/kWh. Det är anmärkningsvärt. Samtidigt anser statsrådet att det är fullt riktigt att ge 2,2-2,4 miljarder till facken, som är uppbyggda med 95-procentigt statsbidrag. Men när i och för sig fattiga regioner varje år lägger miljarder till vårt gemensamma bästa, skall de inte få en liten återbäring på 1 öre. Låt den regionalpolitiska utredningen arbeta i fred! Detta var inte bra.

Fru talman! De genomsnittssiffror när det gäller arbetslöshetsförsäkringen som Sonja Rembo var inne på är korrekta i den meningen att antalet ersättningsdagar har ökat från fyra till sex dagar. Under det senaste året har emellertid den totala kostnaden för arbetslöshetsförsäkringen sjunkit mycket markant. Långtidsarbetslösheten sjunker. Den dolda arbetslösheten sjunker. Den har också under de senaste fem åren sjunkit mycket tydligt, vilket betyder att såväl en sysselsättningsökning som en arbetslöshetsminskning är säkerställd, trots att man kan diskutera siffrorna gällande den öppna arbetslösheten på 1,1-1,6 26 som resultatet av AKU visar. Trots förbättringar av arbetslöshetsförsäkringen sjunker alltså kostnaderna för själva försäkringen. Sonja Rembo frågade också om jag inte känner en oro för obalansen på arbetsmarknaden. Självfallet gör jag det. Jag tycker att det är mycket oroande att det finns stark efterfrågan på arbetskraft i vissa områden och brist på arbetstillfällen i andra områden. Jag kommer senare i dag att komma tillbaka till detta. Jag kan dock redan nu säga att jag aldrig underlåter att påpeka för företagare att kapital är rörligt och att man skall nyttja kapacitet i form av arbetskraft där den finns. Börje Hörnlund var inne på statssekreterargruppen. Den är aktiv. När det gäller frågan om jag är beredd att dra fram ett paket för Norrlandsvägnätet, glesbygdsjordbruket i Norrlandslänen och distansundervisning måste jag i denna debatt förbehålla mig rätten att vara en aning försiktig med den typen av mycket stora paket som Börje Hörnlunds krav gäller. Jag konstaterar att glesbygdskampanjen har nått en mycket stor del av sitt syfte. Effekterna av den skall inte förslösas. Diskussionen om, skall vi säga beskattning eller fördelning av eventuella vinster skulle jag vilja ta den dag den regionalpolitiska kommittén har lagt fram sitt förslag. Vissa citat av vad jag har sagt i pressen är både direkt felaktiga och missvisande, eftersom man i min mun lägger svar på en fråga som inte hänger samman med mitt svar. Den debatten återkommer vi till när den regionalpolitiska kommittén är färdig med sitt förslag.
Fru talman! Det vore märkligt om inte arbetslösheten och kostnaderna för densamma sjunker i denna sällsynt kraftiga högkonjunktur. Jag var kanske litet elak och erinrade arbetsmarknadsministern om vad den dåvarande socialdemokratiska oppositionen sade 1982 när den borgerliga regeringen budgeterade för 4,0 dagars arbetslöshet per försäkrad medlem. Den politiken kallades för arbetslöshetsskapande. Jag skall inte göra mig skyldig till samma demagogiska övergrepp, för det är lika orättvist i dag som det var då. Jag ifrågasätter inte arbetsmarknadsministerns goda vilja att komma till rätta med problemen. Däremot ifrågasätter jag om hon har den verkliga förmågan. Arbetsmarknadsministern känner oro för utvecklingen, säger hon. Hon kan få ytterligare underlag för den oron om hon läser SNS-rapporten som kom ut i veckan, där man ju visar på den långsiktiga befolkningsutvecklingen som kommer att ge oss kraftiga problem i framtiden och en befarad brist på arbetskraft. I rapporten sägs: ”Med tanke på att den demografiska utvecklingen också leder till ökade utgifter för pensioner, hemtjänst och sjukvård innebär den en kraftig statsfinansiell påfrestning. Att förbereda för denna utveckling hör till de viktigaste ekonomisk-politiska uppgifterna och det kräver beslut redan idag.” Fru talman! Jag måste dess värre konstatera att regeringens budget inte har givit oss några svar på våra frågor. Vi väntar fortfarande på förslag till åtgärder, vad regeringen avser göra för att möta framtidens problem. Vi häri riksdagen skall ju inte bara lösa gårdagens problem och tolka den aktuella statistiken månad för månad. Vi skall också se framåt och se vad som möter oss och bygga upp en beredskap. Därvidlag väntar vi fortfarande på regeringens förslag. En sådan åtgärd pekade vi på. Det gäller arbetstidsfrågan. Är arbetsmarknadsministern, med tanke på den kritik som förslaget har mött, beredd att bordlägga förslaget om den sjätte semesterveckan?

Fru talman! Det skulle, fru statsråd, vara av stort värde om man tog ett helhetsgrepp när det gäller landsbygden och landsbygdens småorter, för det är vad som behövs. Från centerns sida är vi övertygade om att det är en mycket riktig lösning ur statens synpunkt — och ur den totala välfärdens synpunkt. Jag begär inte att statsrådet just i dag skall utlova detta stora paket. Men det skulle vara mycket glädjande om t.ex. statssekreterargruppen fick klara direktiv att arbeta fram en systemlösning, som måste omfatta ett flertal departement om den skall ge det goda resultat som i alla fall vi från centern önskar. Sedan till vad som sades om vattenkraften.

Vi resonerar nu om just detta i den regionalpolitiska utredningen.

Fru talman! Sonja Rembo säger att det inte finns en antydan till anvisningar i regeringens politik när det gäller att komma till rätta med den obalans som finns på arbetsmarknaden med avseende på efterfrågan och tillgång på arbetskraft. Men det finns det ju, Sonja Rembo. Och under hösten har vi tillsatt en arbetsmiljökommission, som är mycket viktig när det gäller utbudet av arbetskraft, dvs. när det gäller människors möjligheter att stanna kvar på arbetsplatserna och människors möjligheter att komma tillbaka till arbetsplatser som de en gång har tvingats lämna därför att de har skadats. Detta är alltså en mycket viktig fråga. Och det är ett arbetsgivaransvar att se till att arbetsplatserna är sådana att människors liv och hälsa inte kommer till skada. Sedan tycker jag att Sonja Rembo är litet för kritisk när det gäller arbetsmarknadens funktionssätt. När man går igenom arbetsmarknadspolitikens olika metoder, finner man att de har utvecklats mycket under de senaste tio, tolv åren. Det kan vi väl notera på kreditsidan — både de som sitter i opposition nu och de som satt i opposition tidigare. Arbetsförmedlingarna har nu kortare anvisningstid än vad de hade under förra högkonjunkturen, vilket är ett mått på en mycket hög effektivitet. Det kan vi tacka det heltäckande arbetsförmedlingsnätet för. Man vet t.ex. i Kiruna vilka arbetsplatser som är lediga i Mellansverige, och man vet i Skåne vilka arbetsplatser som är lediga i Kiruna. Det är en mycket viktig tillgång för effektiviteten i arbetsmarknadspolitiken. Jag kommer naturligtvis inte att bordlägga frågan om den sjätte semesterveckan. Detta är en viktig rättvisefråga på arbetsmarknaden för de löntagare som har de tyngsta, de hårdaste och de svåraste jobben. Det är de som har den kortaste semestern. Försöken att ställa en generell arbetstidsförkortning . och ett mer flexibelt nyttjande av arbetstiderna mot denna rättvisa på arbetsmarknaden kommer inte att lyckas. Jag skall under den här mandatperioden ta fram ett förslag till riksdagen om att införa en lagstadgad sjätte semestervecka. När det gäller att öka utbudet på arbetsmarknaden finns det en lång rad förslag, som jag inte skall gå in på i detalj. Några av dem har nämnts tidigare här i debatten. Det gäller inte minst möjligheterna för kvinnorna att arbeta mer tid, och möjligheterna till stöd åt kvinnor så att de kan arbeta mer tid. Därvidlag kommer vi in på det sociala området. Börje Hörnlund! Jag tänker inte ta en debatt om vad den regionalpolitiska utredningen nu diskuterar. Jag återkommer till det när förslaget är framlagt, och jag kommer inte att ge några anvisningar åt vare sig det ena eller det andra hållet. I det här fallet behåller jag tankarna för mig själv, men jag skall med glädje ge uttryck för dem när förslaget från utredningen har lagts fram. Debatten om arbetsmarknad var härmed avslutad. Kammaren övergick till att debattera näringspolitik.

Fru talman! I dag, den 2 februari, börsintroduceras Uddevalla Shipping på Stockholms fondbörs. Vi kommer förmodligen att under loppet av den närmaste kvarten få besked om hur staten har lyckats prissätta de aktier i Uddevalla Shipping som har bjudits ut till försäljning till enskilda personer och ett stort antal institutioner. Allt talar i dag på morgonen för att man kommer att få en börskurs som väsentligt överstiger den börskurs enligt vilken man har sålt aktierna till dem som tecknat sig för desamma. Det talas om överkurser redan efter en dag på mellan 50 och 100 26, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att två tredjedelar av aktierna redan placerats hos institutioner, försäkringsbolag, rederier och löntagarfonder. Inte mindre än en fjärdedel av aktierna har placerats hos löntagarfonderna, 43 26 hos ett antal institutioner och företag, främst rederier, medan endast en tredjedel har gått till vanliga normala småsparare, som placerar sina sparpengar i aktier. Fru talman! Vi tycker att detta är stötande — av många skäl. Vi tycker att det är bra att UV-Shipping börsnoteras och att det därmed blir en riskavlastning för statskassan. Det är inte rimligt att skattebetalarna skall stå för en stor del av risktagandet i en mycket riskutsatt bransch. Men vi tycker att det är mycket dåligt att man säljer dessa aktier till ett pris som, enligt vad man redan nu borde ha kunnat se, är väl lågt. Jag medger gärna att var och en, även en statssekreterare eller ett statsråd, kan göra felaktig prissättning — det kan vara mänskligt. Men att man gör det när två tredjedelar av aktierna går till förut bundna institutioner, typ löntagarfonder, försäkringsbolag, och rederier, och endast en tredjedel till vanliga sparare, är inte särskilt skojigt. Ur vår synvinkel kan vi förstå att man vill ha någon stor ägare i detta företag, eftersom det är mycket riskutsatt. Vi har dock svårt att se att löntagarfonderna är särskilt kompetenta — mer än möjligen penningstinna — när det gäller att kunna sköta UV-Shipping i den mycket besvärliga bransch företaget befinner sig i. Vi tycker också att det är fel att man inte låter vanliga, normala människor få teckna de här aktierna till större del. Det borde inte ha varit en tredjedel utan kanske två tredjedelar som fått tecknas av vanliga människor. Och det skulle ha skett genom lottning eller via utauktionering, så att varje enskild svensk skattebetalare, som tidigare fått vara med om att betala kalaset med industristöd till varv och rederier, också haft en möjighet att få tillbaka en del av pengarna. Så har dock inte skett, utan det har förekommit ett utpekande av personer som har fått teckna dessa aktier. Vissa har fått teckna t.o.m. dubbelt mer än vad som har varit avsikten. Jag kan ha överseende med att man inte klarat av denna del, men jag tycker samtidigt att det är litet skralt att man inte inhämtat den kompetens som finns i en lång rad länder i Europa där statliga företag privatiserats under en lång följd av år. Vi har alltifrån Storbritannien till socialistiska Spanien, Italien, Frankrike och Västtyskland, för att nämna några länder där det har gjorts omfattande privatiseringar. Det är just småsparandet och ägandespridningen som vi ser som de stora delarna i privatiseringen av statliga företag. Men denna del missar man med det här förfarandet då man i stället koncentrerar det till de stora ägarna. På detta sätt får man inte heller en riktigt kompetent ägarkrets, med undantag av de rederier som i dag går in i företag. Löntagarfonderna är inte särskilt kompetenta att göra någonting inom rederierna. De är penningplacerare i första hand och kan möjligen tillskjuta kapital, men därvid tycks deras kompetens stanna. Trots det tycker vi att det är bra att man genomför privatiseringar, även om man använder felaktiga metoder. Vi tror att privata företag har större möjligheter att genomföra rätt saker med rätta ägare. Vi tycker att det är bra med en ägandespridning, men man kunde ha gjort den mycket rättvisare och mycket effektivare. Vidare tycker vi att det är bra att statskassan återfår en del av de pengar som gått förlorade i varvsoch rederinäringen, för då kan vi dra ner statsskulden och kanske även pressa räntan. Det är bra att vi får en bättre arbetsfördelning mellan regering och företag. Jag tycker dock att vi kunde ha gått rättvisare och snabbare fram och verkligen sett till att vi får de en ägandespridning som man nu har haft en mycket stor chans till. I Storbritannien och Frankrike har det varit så att enskilda människor har övertecknat sig på aktier i de olika privatiserade företagen, och så har man minskat tilldelningen till de stora företagen och de stora institutionerna. Detta har de borgerliga regeringarna i Storbritannien och Frankrike och den socialistiska i Spanien gjort för att sprida ägandet och låta småspararna få större del. Det tycker jag att vi också borde ha gjort här i Sverige.

Fru talman! Riksdagen beslöt våren 1988 att Sveriges energipolitik skall läggas upp så, att en reaktor skall tas ur drift 1995 och en andra 1996. Vidare bestämde man att produktionen av den ersättningskraft som måste anskaffas ej fick medföra ökade utsläpp av koldioxid. Detta villkor är utomordentligt allvarligt och inskränker landets handlingsförmåga i energiproduktionsfrågor. Endast utökad användning av biobränslen, torv, solkraft och vindkraft blir då kvar som koldioxidneutrala energikällor! Under 1990-talet kan vi — det kan redan i dag fastslås — från dem få endast små och marginella tillskott till landets produktion av elkraft. Särskilt från biobränslen kan dock goda energitillskott erhållas i form av värme, men knappast i form av prisbillig elkraft. Den dag t.ex. då vår aluminiumproduktion skall baseras på elkraft tillverkad av torv bör nog marknadsföringen av aluminiumprodukterna från denna process överföras till guldsmedsbutikerna! Koldioxidvillkoret lämnar oss egentligen en enda väg öppen, nämligen en effektökning i de tio reaktorer som fortsätter driften även efter 1996. Men är detta verkligen politikernas önskemål, att klara bristen på elkraft genom att hårdare utnyttja kvarvarande atomkraft? reaktorerna 1995 och 1996. Vi anser inte att folkomröstningen 1980 gav något mandat till en sådan stängning, och vi anser att tiden fram till år 2010 behövs för att utveckla nya källor till elkraftsproduktion, såsom väte, och få tid att utveckla sådana nu i barnskorna trampande källor som torv, vind och sol m.fl. Det förhållandet att folkpartiet ej känner sig ansvarigt för dagens energipolitik hindrar dock inte att den är — och i en demokrati måste vara — det rättesnöre som vårt näringsliv har att gå efter i energifrågor. Det är då icke förvånansvärt att svensk industri i dag saknar varje spår av förtroende för regeringens energipolitik. Om man menar allvar med reaktorstängningen 1995 och 1996, borde vi nu vara fullt sysselsatta med att bygga ut ersättningskraft! Denna utbyggnad tar avsevärd tid: projektering, erhållande av miljökoncession, byggande och inkörning tar lång tid, sannolikt 8-9 år. Riksdagen har beslutat om en ”kontrollstation” i energifrågan 1990, men då har vi bara fem år kvar till den första reaktorstängningen! Ekvationen går inte ihop. Sverige driver handlingsförlamat mot en kris i vår elförsörjning, som t.o.m. kan bli knapp redan före reaktorstängningen. Till protokollet vill jag styrka detta genom ett diagram från statens energiverk. Näringslivets berättigade farhågor för denna kris leder i dag till många för Sverige negativa lokaliseringsbeslut, genom vilka expansion och utvidgningar förläggs till utlandet. För att skingra dessa farhågor erfordras ett omedelbart och forcerat utbyggande av ersättningskraft! Närmast till hands ligger väl därvidlag byggandet i södra Sverige av ett s.k. ”gaskombikraftverk”, vid vilket naturgas först driver en gasturbin och sedan eldas i en ångpanna vars ånga driver en turbin. Naturgasens väteinnehåll gör att koldioxidutsläppet blir mycket mindre än om kol eller olja förbränns, och vi måste genom en pilotanläggning skaffa oss kunskap i det här landet om hur elkraft rationellt kan tillverkas från naturgas. Fru talman! Det viktigaste för landets industri är att dagens totala handlingsförlamning i fråga om ny elkraftskapacitet hävs. Om så ej blir fallet, driver vårt land mot en katastrofal brist på elkraft senast vid den första reaktorstängningen, en brist som industrin redan i dag måste ta hänsyn till och tvingas planlägga inför. Den planläggningen är starkt negativ för Sverige!

Fru talman! Vi står snart på tröskeln till 1990-talet. Tiden dit kommer att gå mycket fort. Hur vill vi att näringslivet skall se ut under nästa decennium och inför sekelskiftet? Vilka företag kommer då att skapa resurser? Det är frågor som behöver besvaras, och det är nu som vi bestämmer färdriktningen. Jag tycker att regeringen i det avseendet saknar visioner och mål inom näringspolitiken. Under andra hälften av 1970-talet och början av 1980-talet hade vi en aktiv industrioch näringspolitik i det här landet. Då skedde stora omstruktureringar inom industrin. Nya och framtidsinriktade branscher växte fram. Småföretagen fick bättre arbetsvillkor. Nyföretagandet stimulerades. Men vad händer nu? I stället för att forma en framtidsinriktad näringspolitik överlåter den här regeringen åt storföretagen att ange villkoren och spelreglerna. Storföretagen gynnas. Klippekonomin har fått gyllene tider. När statliga företag skall börsintroduceras gynnas ett fåtal redan stora aktieägare. UV-Shipping är ett skrämmande exempel. Jag kan till fullo ansluta mig till de synpunkter som Per Westerberg tidigare gav uttryck för. Socialdemokraterna har nu i drygt sex års tid fört en politik som gynnat storföretagen. Det här är en oroande utveckling. Den tillfredsställer bara ledande personer inom storindustrin. Men, fru talman, det är inte mer av socialdemokratisk storföretagspolitik som behövs, utan mindre. I dag ligger industripolitiken i träda, vill jag påstå. Vad gör egentligen den nya industriministern? Att döma av propositionsförteckningen tycks det inte vara särskilt hög aktivitet på industridepartementet. Den enda proposition som är anmäld till denna session handlar om mineralfrågor. Vad tänker ni göra åt den här situationen, Bo Finnkvist? För att få en förnyelse inom näringslivet behövs en satsning på de mindre företagen. Vi behöver ett ökat nyföretagande. Vi kan inte förlita oss på att det är storföretagen som skall stå för förnyelsen. Därför är det tragiskt att se hur socialdemokraterna mer och mer blir storföretagens fångar. Nu behövs en näringspolitik med decentralisering, personligt ägande och stimulans för de mindre företagen. För att kunna balansera det ökade beroendet av de internationella företagen behövs många mindre företag. Småföretagen kan spela en betydelsefull roll för att en sund konkurrens skall upprätthållas. Småföretagen behövs också för att skapa trygghet och sysselsättning i utsatta regioner, t.ex. Norrbottens län, mitt eget hemlän, andra skogslän, Bergslagen och sydöstra Sverige. För att en livskraftig småföretagsamhet skall utvecklas behöver de mindre företagen gynnas i förhållande till de stora. Det kan ske inom ramen för bl.a. skatteoch avgiftspolitiken, särskilda branschprogram och forskning. Det behövs ett åtgärdsprogram för att stimulera nyföretagandet och de mindre företagen. Kort sagt behövs det en ”gräddfil” för småföretagen. Sjukförsäkringsavgiften för egenföretagarna och anställda i småföretagen måste sänkas. Den är i dag en tung börda. Ett första steg är en sänkning med 5 procentenheter på en lönesumma upp till 500 000 kr., som vi ifrån centerns sida föreslår. Det skulle ge småföretagarna en avgiftsminskning med 25 000 kr. årligen. Målet är en sänkning med 5 procentenheter upp till 15 anställda. Egenföretagarna utgör en betydelsefull grupp i näringslivet. De svarar också ofta för nya produktidéer, innovationer och etableringar av nya affärsidéer. För egenföretagarna föreslår vi befrielse från socialavgifterna upp till ett basbelopp, för närvarande 27 900 kr. Det innebär ett minskat avgiftsuttag på över 10 000 kr. per år för den typen av företag. Skatten på arbetande kapital måste slopas. Uppfinnare måste få bättre stöd. I motioner under allmänna motionstiden har vi föreslagit att tio miljoner kronor inom ramen för STU:s anslag skall avsättas just till stimulans för uppfinnare. Småföretagen måste också få möjlighet att delta i intressanta forskningsoch teknikprojekt. Det gäller t.ex. inom informationsteknologin. I dag är småföretagen i praktiken utestängda från detta program. Det har blivit ett program för storföretagen, t.ex. Ericsson och televerket. Nu måste också småföretagen få möjlighet att delta i arbetet för att främja och utveckla informationsteknologin. Fru talman! Det behövs en näringspolitik som ger småföretagen möjlighet att visa vad de kan. Småföretagen skall inte, som nu, vara hänvisade till näringspolitikens bakgårdar. Småföretagen förtjänar en plats i solen. Då skulle svenskt näringsliv och därmed hela vårt land stå ännu starkare inför 1990-talet och sekelskiftet. Jag tycker faktiskt att Bo Finnkvist har anledning att i denna debatt förklara varför socialdemokraterna i dag för en så passiv industripolitik.

Fru talman! Jag tror inte att vi har delade meningar om exempelvis de frågor som Per-Ola Eriksson tog upp i sitt inlägg. Svensk industri, även småindustrin, har inte så långt tillbaka som jag kan minnas gått så bra som den nu gör under en socialdemokratisk regering. Vi har exempelvis redan gjort sådana insatser som Per-Ola Eriksson efterlyser, och det kommer att bli flera. Eftersom jag har annat att säga skall jag i korthet besvara de frågor som har ställts till mig. Till Per Westerberg vill jag först säga att jag tycker att det är roligt att man får uppleva att Per Westerberg står i talarstolen och tycker att vi ifrån socialdemokratiskt håll och ifrån regeringshåll har undervärderat båtarna den här gången. Tidigare har vi för det mesta fått höra att de har varit starkt övervärderade. Det är emellertid inte en departementstjänsteman som har satt dessa värden. Det är svårt att värdera sådant, och det har skett med hjälp av experter. Lars De Geer har aktualiserat en elenergifråga. Jag tycker dock att Lars De Geer framför en alltför pessimistisk syn på den här frågan, i synnerhet i vad gäller möjligheterna att framställa elenergi med hjälp av naturgas. Det finns kunskap på det området, även om det kanske inte finns så mycket i Sverige. Vid besök i Norge har jag fått information om såväl priser som möjligheter, och jag har också fått veta hur fort det kan gå. Det finns möjligheter till rimliga kostnader. Jag hoppas att sådana satsningar görs, exempelvis i Värmland. Jag skall nu gå över till att tala om frågor som berör industripolitik. Det har gått bra för Bergslagen och bruksbygderna. I dessa bygder finns dock en gammal struktur. I gamla tider och ända in i modern tid skötte bolagen, bruksföretagen, i princip allt. Kommunerna skötte grundundervisningen i folkskolan och ordningsmakten, resten sköttes av bolagen. Denna ordning orsakar oss fortfarande bekymmer. Bolagsstrukturen har brutits upp, men det finns områden kvar som inte har reglerats i det här sammanhanget. Vi kan som exempel ta Uddeholmsbolaget där jag har arbetat. Bolaget har splittrats och delats upp på olika typer av företag som har blivit specialiserade. Det har blivit en ganska stor penninghög kvar — om jag får uttrycka mig litet vårdslöst — som har förts ut ur länet och hit till Stockholmstrakten, till ett ansett industriföretag. Det här är då den industripolitik, med en del privatkapital, som bedrivs i dag. Det här har lett till att viktiga funktioner i området som tidigare sköttes av bolaget inte har reglerats. Det gäller exempelvis en järnväg som i dag hotas av nedläggning. Pengarna har egentligen arbetats ihop inom det här området, men de har dragits ut. Nu kanske vi helt plötsligt förlorar en livsviktig transportgren. Det finns två järnbruk som betjänas av denna järnväg. Detta måste få sin lösning. De industrier som ligger längs järnvägen har dock nu andra ägare än dem som fanns från början. Egentligen skulle vi ställa krav på att de som har tagit hand om största delen av pengarna också skall vara med och betala ombyggnaden av järnvägen. Det har vi dock inga lagliga möjligheter att göra, eftersom det är tillåtet i Sverige i dag att ägna sig åt penningaffärer, i stället för att driva samhällsnyttig industriell verksamhet. Så har skett i det här fallet, tycker jag. Vi hoppas att vi kan få hjälp ifrån olika instanser, även från staten, för att lösa det här. Det vore mycket olyckligt ur miljösynpunkt och ur samhällsekonomisk synpunkt om dessa transporter — som gemensamt uppgår till 170 000 ton — skulle behöva ske på landsväg. Man har gjort beräkningar på detta. Nere i Vetlandatrakten har det skett en sådan ombyggnad. Ifrån socialdemokratiskt håll har vi i alla fall förhoppningar om att vi kan få hjälp. Denna utveckling fick sin början i mitten på 1970-talet när företagen började splittras upp i specialenheter. Till en del företag, vill jag påstå, lämnade man alltför litet eget kapital för att de skulle ha möjlighet till en bra framtid. Det är verkligen fråga om framtidens industripolitik i dessa regioner.
Fru talman! För mindre än tio minuter sedan kunde vi notera att aktierna på UV-Shipping hade stigit med 86 Zo under en och samma dag sedan introduktionen på Stockholms fondbörs. De gissningar som kvalificerade bedömare gjorde redan under gårdagen visade sig således stämma mycket bra, och att den värdering som har gjorts var inte särskilt lysande kan vi i alla fall så här i efterhand konstatera. Ett antal personer har fått förtur. Förutom institutioner har det huvudsakligen rört sig om institutionell personal och institutionella placerare. På några timmar har de kunnat kapa åt sig en icke föraktlig summa utan alltför stora ansträngningar. Jag kan förstå att det kan ske felvärderingar. Det är mänskligt. Jag tycker att det är riktigt att det sker en privatisering. Men jag begriper inte varför vi skall berika ett antal löntagarfonder och ett antal personer som jobbar med placeringar på försäkringsbolag och löntagarfonder, i stället för att låta hela svenska folket ha en chans att vara med och ta del av de möjligheter till vinster eller förluster som finns här i framtiden. Jag undrar vad Bo Finnkvist har för kommentar detta. De mindre företagen är en av de stora frågorna inför framtiden. Jag tycker att det är viktigt att slå fast att småföretagen inte går bra i Sverige i dag. Det är de stora företagen som gör mycket goda resultat, och huvudsakligen gör de det på sin utländska verksamhet. Verksamheten i Sverige går dess värre sämre. Det är de små företagen som är framtiden i Sverige. Jag håller helt med Per-Ola Eriksson om det. Det som man tidigare sade om att det som var bra för Volvo var bra för Sverige stämmer inte, i och med att de stora företagen lätt flyttar ut verksamheten. I stället är det så att det som är bra för småföretagen, som inte kan flytta ut, är bra för Sverige. Det är där vi borde göra satsningarna, och det är där vi borde öka deras arbetsfält — inte minst genom att bryta upp monopolen på den offentliga sektorn.
Fru talman! Bo Finnkvist kommer från en bygd och har sina rötter i en bransch där tillgång till rimligt prissatt elkraft är ett livsvillkor. Bo Finnkvist och jag är tydligen överens om att naturgasen kan erbjuda en väg ut ur problemen. Men det kräver två saker, Bo Finnkvist. För det första krävs att riksdagen tummar på koldioxidregeln, dock inte så mycket att man tillverkar elkraft av kol och olja men väl så att man kan tillverka den av naturgas. För det andra krävs att något görs. I Sverige saknar vi erfarenhet av att tillverka elkraft av naturgas. Det är en ganska svår sak att göra. I stor skala krävs det säkert åtta nio år för att åstadkomma detta. Vi har bara fem år på oss till år 1995. Skall industrins förtroende för regeringens energipolitik återställas måste det komma till kraftfulla initiativ i fråga om ny elkraft — och det mycket snabbt.

Fru talman! Av det Bo Finnkvist sade i sitt inledningsanförande förstod jag att han i stor utsträckning delar min uppfattning om den industrioch näringspolitik som i dag förs och som vi har anledning att ställa krav på i framtiden. Det var glädjande att höra och också intressant. Jag förstår att även Bo Finnkvist undrar vad industriministern och industridepartementet nu ägnar sig åt, eftersom det råder sådan passivitet i dag på det industrioch näringspolitiska området. Jag vill därför upprepa min fråga till Bo Finnkvist: Vad tänker Bo Finnkvist och den socialdemokratiska riksdagsgruppen vidta för åtgärder för att få ett bättre tempo i industrioch näringspolitiken? Vad tänker man göra konkret för att främja småföretagen? Jag har presenterat några förslag, och jag ställer frågan till Bo Finnkvist: Är det Bo Finnkvists och socialdemokraternas mening att ta fasta på dessa förslag för att låta dem ingå i ett offensivt åtgärdsprogram för att främja nyföretagandet och småföretagandet? Jag förstår att det sticker i ögonen hos Bo Finnkvist när han ser den maktkoncentration som sker i näringslivet, bl.a. med hjälp av regeringen genom börsintroduktion av UV-Shipping. Internationaliseringen inom näringslivet ökar i snabb takt. Svenskt näringsliv blir mer och mer sammanflätat med internationella företag. Svenska företags investeringar i utlandet har också ökat. Detta innebär att den svenska industrin blir mera känslig för internationella konjunktursvängningar och konjunkturförändringar. Det finns även en uppenbar risk, nämligen att det nationella självbestämmandet inom näringslivet minskar. Detta understryker betydelsen av en aktiv småföretagssektor. Det är mot den bakgrunden som jag efterlyser socialdemokratiska åtgärdsförslag för att främja småföretag. Småföretagen och nyföretagen har också en avgörande betydelse för att många mindre orter skall kunna behålla sin livskraft. Det är dessa småföretag som är viktiga för den regionala utvecklingen. I orter som har haft betydande problem på arbetsmarknaden i näringslivet har vägen till framgång gått via satsningar på mindre och medelstora företag. Här efterlyser jag åtgärder i regionalpolitiska perspektiv från regeringens sida. Bo Finnkvist har chansen att i denna debatt, som handlar om näringspolitiken, presentera något sådant förslag.

Fru talman! Jag kan garantera Per Westerberg att det inte medvetet har skett någon undervärdering från regeringens sida — om de siffror som har meddelats stämmer. Regeringen vill säkert ha ut så mycket pengar som möjligt, men det är svårt att göra sådana här värderingar. Min minnesbild av det hela är att det fanns i varje fall minst två fristående värderingsinstitutioner som hjälpte till. Vi har tydligen hamnat fel. Att värdera rederier har inte varit särdeles lätt i det här landet på senare tid. Det tror jag att vi kan vara överens om. När det gäller småföretagspolitiken kan vi se hur det har gått i det här landet sedan 1982. Jag är ofta ute på småföretag och tittar. Företrädarna för alla dessa företag säger att det går bra. Deras stora bekymmer i dag är i allmänhet att få tag på arbetskraft. Det är alltså arbetskraften som saknas. På den punkten skall vi givetvis försöka hjälpa till. Det pågår vidare skatteutredningar som på olika sätt kommer att påverka småföretagens verksamhet i framtiden. Jag tror att Per-Ola Eriksson gör ett misslyckat försök att måla upp en bild av att vi på socialdemokratiskt håll har en ovänlig inställning mot småföretagare. Det tror inte småföretagarna på. Det märker man när man är ute på företagen. Småföretagarna tycker att det har varit en lyckosam period med en socialdemokratisk regering i det här landet. Även småföretagen går bra i dag i förhållande till hur det var förut. Lars De Geer upprepade det som sades tidigare. Jag kan konstatera att jag är en mycket större optimist på detta område än Lars De Geer. Det kanske hänger ihop med att Lars De Geer vill framställa detta som en typ av katastrof. Jag vill varna för det. Jag tror att det är farligt att sprida en sådan uppfattning. Enbart genom att detta upprepas varje dag kan näringslivet påverkas i felaktig riktning.
Fru talman! Jag kan ha respekt för att det kan vara svårt att värdera företag. Man skall dock notera att detta är en av de största felvärderingarna som har gjorts under senare tid. Jag vet att rederier är särskilt svåra. Har man en svår värderingssituation och redan långt i förväg kan säga att man hamnar fel, är det särskilt viktigt att se till att man får en stor spridning vid en börsintroduktion, så att många småsparare har chans att åtminstone med lottens hjälp att få tilldelning av aktier. Här har man från regeringens sida i stället valt att tilldela löntagarfonder några få institutioner och ett par rederier, två tredjedelar av aktierna. Endast 32 Yo av aktierna har gått ut till vanliga människor. Och dessa människor har man tagit från ett antal olika banker och fondkommissionärer, många gånger placerare hos dessa institutioner, t.ex. Bo Dahlgren, från östra löntagarfonden, som privatperson. Han har dessutom fått dubbel tilldelning. Hade detta erbjudande i stället gått till många småsparare hade jag inte varit så kritisk. Men kritiken gäller att detta har koncentrerats till några få institutioner, företag och framför allt löntagarfonder, vilket jag tycker är alldeles fel. Det är småspararna vi skall slå vakt om. Bo Finnkvist! Storföretagen går faktiskt bra framför allt i sin utlandsverksamhet. Den svenska verksamheten går sämre — det är dess värre sant, vilket tyvärr syns på investeringssiffrorna. Man kan även se att lönsamheten är sämre bland de mindre företagen än bland de stora företagen. De mindre företagen är helt hänvisade till den svenska marknaden. Det finns många varningssignaler från den sittande skatteutredningen som allvarligt kan komma att skada de mindre företagen. Även det löfte som Kjell-Olof Feldt gav på nyårsafton slog indirekt mot nyföretagandet och riskföretagandet. I sin iver att slå bort spekulativa inslag slog finansministern mot det som han borde värna om. För att få bort de spekulativa inslagen var finansministern alltså beredd att offra delar av nyföretagandet, vilket jag tycker är fullständigt oacceptabelt.
Fru talman! Till Bo Finnkvist vill jag säga att jag bara varnar för att det kan bli en katastrof om man inte sköter energipolitiken på ett riktigt sätt. Ett mycket enkelt sätt att undvika katastrofen är ju att inte stänga av några reaktorer 1995 och 1996, vilket jag tror att många socialdemokrater också tycker är en enkel väg ut ur svårigheterna. Men om man nu väljer att stänga av reaktorerna, Bo Finnkvist, måste man också handla i enlighet med detta. Då är det fruktansvärt bråttom när det gäller att skaffa rimlig och billig ersättningskraft.

Fru talman! Jag ställde ett antal konkreta frågor till Bo Finnkvist om åtgärder för att främja småföretagen. När han skulle besvara dem valde han den enkla vägen, nämligen att gömma sig bakom pågående utredningar. Jag menar inte att Bo Finnkvist behöver gå in på detaljer, men jag hade hälsat med tillfredsställelse om Bo Finnkvist hade kommit med någon målinriktning eller några visioner när det gäller framtiden på industrioch småföretagsområdet. Men hittills har dessa mål och visioner lyst med sin frånvaro. Bo Finnkvist! Jag tror inte att socialdemokraterna och regeringen är illasinnat inriktade mot småföretagen. Så illa tror jag inte om dem. Men jag tror inte att regeringen har insett effekterna av den tredje vägens politik. Effekterna av den har blivit att småföretagen har hamnat i en strykklass mellan den ekonomiska tillväxten, maktkoncentrationen och det ökande ägandet, och det har skett inom ramen för de stora företagen. Det är just därför som de stora företagen uppträder som en hyllningskör för den tredje vägens politik. Men den tredje vägens politik har drabbat småföretagen och den regionala utvecklingen hårt. Det borde Bo Finnkvist inse, eftersom han kommer från en region som har känt av sviterna av den tredje vägens politik. Jag tycker att det finns skäl för oss att samla oss kring ett program som innebär att vi förstärker t.ex. utvecklingsfonderna, så att de i större utsträckning får möjlighet att arbeta med nyetableringar, och att vi ökar resurserna till forskning vid våra högskolor, så att vi får ett närmare samband mellan de mindre högskolorna — de tekniska högskolorna och andra typer av högskolor — och företagen, så att de kopplas samman med utvecklingsfonderna och med investmentbolag av skilda slag. Vi måste förbättra utbildningsmöjligheterna för företagarna, inte minst företagarna i de mindre och medelstora företagen, egenföretagarna. Vi måste främja det personliga ägandet i näringslivet i stället för det institutionella ägandet, vilket nu sker på bred front. Det kan vi göra genom att t.ex. införa personliga investeringskonton där pengar kan avsättas utan skattekonsekvenser och sedan användas till investeringar i företag, till utbildning eller till bostäder. Vi måste förändra företagsbeskattningen till de mindre företagens fördel. Ute i Europa pågår, inom ramen för EFTA, ett särskilt program för att främja just småföretagen. Jag tycker att regeringen skall se över just detta vid EG-harmoniseringen och EG-integrationen. Jag tror nämligen att det skulle vara av stort värde för Sverige. Vi måste också främja småföretagen i det informationsteknologiska arbetet, som jag tidigare sade. Det är på detta sätt vi skapar ett starkare näringsliv, ett förnyat näringsliv och bättre förutsättningar, så att de krav som kommer att ställas i framtiden klaras.
Fru talman! Tyvärr kan jag inte gå in på alla detaljer, eftersom jag skall besvara frågor från tre debattörer. Det kan ju inte bli en dialog mellan bara mig och Per-Ola Eriksson. Vi kan nog vara överens om att vi har samma målsättning. Det tror jag gäller även våra övriga meddebattörer. Det brukar vara ganska stor enighet om det i näringsutskottet. En del av dessa insatser har gjorts och andra planeras. Jag är lika medveten som Per-Ola Eriksson om att det i vissa regioner i landet finns behov av speciella insatser och säkert under en lång tid framöver. Det har jag redogjort för litet grand i mitt tidigare inlägg. Till Per Westerberg vill jag säga att det i dag är omöjligt att föra en diskussion om det som han tog upp. I en annan situation kunde Per Westerberg ha stått här i talarstolen och klagat på att småspararna fick köpa för mycket av några aktier, om det hade inneburit en förlust för köparna. Det är bra att man någon gång säger, även här i riksdagen, att aktieaffärer inte alltid självklart innebär vinst.

Fru talman! För drygt ett år sedan pekade vi moderater i en omfattande motion på de problem som finns i Västernorrlands län. Under år 1988 har även folkpartiet och centern här i riksdagen kraftfullt visat på den negativa utveckling som äger rum främst i länets inland. Ansvariga statsråd har dock givit svar som gjort alla västernorrlänningar djupt besvikna. Men när socialdemokratiska politiker i länet — sist av alla — kommit underfund med vad regeringens politik innebär för länet, tycks det som om statsråden till slut förstår att de bör lyssna. Vad resultaten av en uppvaktning hos statsministern häromveckan kan bli vet vi ännu inte, men det behövs i första hand tre saker. För det första måste vi ha tillgång till billig el. Länets elintensiva industrier klarar inte en prishöjning på 20 öre, eller kanske 40 öre per kWh, som kommer att ske om kärnkraften avvecklas, som miljöministern nu säger. För det andra behöver vi en EG-politik som innebär att man söker åstadkomma ett så fullvärdigt deltagande i det västeuropeiska integrationsarbetet som möjligt. En isolering från Europa och en kraftig höjning av energipriset kommer att döda större delen av de stora industrierna i länet. Redan i dag har företag investerat miljardbelopp i Västeuropa, och andra företag överväger att flytta hela eller delar av sin produktion utomlands. SCA har nu fler anställda utomlands än i Sverige. Bara Sundsvalls kommun förbrukar dubbelt så mycket industriel som Stockholms, Göteborgs och Malmö kommuner tillsammans. Hela länet använder 7-8 TWh/år per år, men det produceras under ett normalår ca 12 TWh. Detta innebär att 4-5 TWh exporteras söderut. Om den kraften skulle köpas på annat sätt till landets södra delar skulle den kosta minst 20 öre mer per kWh, vilket innebär att länet subventionerar elpriset med inemot en miljard kronor per år. Dessutom betalas vattenkraftsskatt och energiskatter till statskassan, och skogsindustrin i länet exporterar varor för 8-9 miljarder per år. Sverige behöver Västernorrland. För det tredje behövs bra kommunikationer, främst vägar, tele och data. Utan vägar och möjlighet att ta sig till och från arbetsplatserna, och utan möjlighet att transportera råvaror och färdigvaror kommer inlandet att avfolkas. Den kommersiella servicen hotas, skolorna hotas, arbetsmarknadsutbudet minskas och människor flyttar. Det är främst de unga som flyttar. I inlandet finns det församlingar där andelen människor över 65 år är större än 40 96. Även de få järnvägar som finns har sin betydelse, men skall de kunna användas måste de innan de överlåts till länstrafiken vara i ett sådant skick att de kan trafikeras med eldrivna vagnar. I ett län som är så hårt miljömässigt drabbat som Västernorrlands län är det ett måste. I glesbygden är bilen nödvändig. Det är därför av vikt att på allt sätt stödja intresset för att de bilar som används får en så miljövänlig teknik som möjligt och att de har en hög trafiksäkerhet. För företag i glesbygd är den moderna teletekniken väsentlig, och den måste byggas ut med tillräcklig kapacitet. I paketet/önskelistan som länets socialdemokratiska politiker överlämnat till statsministern finns många önskemål om statliga satsningar. Många önskemål handlar om utbildning — vilket är bra — och rör kustkommunerna. Men det finns också statlig verksamhet som bör finnas kvar, som exempelvis I 21 och T 3 i Sollefteå. Dessa regementen har kommit att betyda mycket för kommunen och dess utveckling. Chefen för I 21 har startat ett projekt i samarbete med kommunen och landstinget som innebär att den offentliga verksamheten i Sollefteå främst tillgodoser sitt behov av varor inom kommunen. Detta har skapat en hel del företagsamhet som vid en nedskärning av resurser till de militära förbanden kommer att betyda konkurs och utslagning av flera småföretag på orten. Befolkningsminskningen betyder även mycket för försvaret av t.ex. kraftöverföringen till södra Sverige under orostider. Om det inte finns någon ortsbefolkning och inget frivilligförsvar har sabotörer fritt fram under ett inledningsskede. I orostider får Norrlandskraften betydligt större betydelse än nu. I framtiden kommer det bara att finnas några få 700-kilowoltledningar, och det kommer då att bli lätt att slå ut överföringen. Länet behöver stabila elpriser, bra kommunikationer och en målmedveten EG-politik. Med ett bibehållande av statliga verksamheter som regementen i Sollefteå och postsorteringen i Ånge kommer hela länet att gå samma väg som Sundsvall och Örnsköldsvik, där småföretagandet blomstrar som aldrig förr. Det finns företagsamhet, det finns idéer och det finns 260 000 västernorrlänningar som bor kvar och har det bra i länet.

Fru talman! Det var bra att Eva Björne avslutade sitt anförande på det sätt hon gjorde. Det finns förhoppningar och det finns utvecklingsmöjligheter i Västernorrland. Det var en något mörk bild som tornade upp i början av anförandet. Sverige är nu inne i en expansiv period, industrin går för fullt, investering arna ökar och arbetslösheten är låg. Det är bra att den ekonomiska politiken har varit framgångsrik. Det ger utrymme för satsningar som kan utjämna de regionala obalanser som ändå finns. Förutsättningarna för en aktiv regionalpolitik är naturligtvis bättre när det går bra för Sverige, och behovet av regionalpolitiska insatser i framför allt de norra delarna av vårt land kan väl knappast ifrågasättas. Jag vill ge min beskrivning av mitt län, Västernorrland, ett län som, precis som Eva Björne sade, drabbats hårt av strukturomvandling och avfolkning och som trots högkonjunktur fortfarande har en negativ befolkningsutveckling. Västernorrland var det enda län som hade negativa siffror under 1988. Betecknande är att alla kommuner i länet har vidkänts en befolkningsminskning under 1980-talet, även Sundsvall och Örnsköldsvik. Detta beror naturligtvis till stor del på industristrukturen. Vi har en arbetslöshet som är högre än riksgenomsnittet. Att den inte är ännu större beror i mycket hög grad på den stora utflyttningen. Den relativa närheten till Stockholmsregionen tycks medföra en betydligt större benägenhet att flytta än vad som är fallet i norra Norrland. Till detta kan nu läggas nedläggningen av Telis telefontillverkning, nedläggningen i Ljungaverk, problemen med skogsindustrin i Ådalen och den oro som finns för den exceptionellt stora andelen elintensiv industri. När det gäller befolkningsutvecklingen finns det också anledning att speciellt uppmärksamma det stora kvinnounderskottet i länet. Det är de unga kvinnorna som flyttar, och detta sker inte enbart från glesbygden. I Sundsvall finns t.ex. beträffande åldrarna 15-39 år ett kvinnounderskott på över 1 000 personer. Det behövs regionalpolitiska åtgärder riktade speciellt till kvinnorna för att lösa detta. För att vända denna negativa utveckling har länets socialdemokrater tillsammans med LO-distriktet utarbetat ett utvecklingsprogram som innehåller många förslag till åtgärder. Vi är från vår sida övertygade om att om vi skall lyckas vända på utvecklingen måste initiativen komma från oss i länet och genomföras efter våra förutsättningar. Men på några områden behöver samhällets insatser förstärkas. Infrastrukturen i länet måste förbättras, framför allt när det gäller kommunikation och utbildning. Goda kommunikationer är viktiga beståndsdelar för utvecklingen i en region. Vi menar att insatserna på det här området har släpat efter i Västernorrland. Vi har därför föreslagit en rad åtgärder för att förbättra detta. En annan fråga gäller utbildning, som av de flesta numera anses vara en av de betydelsefullaste utvecklingsinsatserna. Våra förslag innebär naturligtvis också en satsning på högskolan i Sundsvall/Härnösands. Vi menar bl.a. att den blivande norrländska journalistutbildningen skall lokaliseras dit. För detta finns många argument, bl.a. att högskolan redan har en informationslinje och att den största journalistiska arbetsmarknaden i Norrland finns i länet, som har fem dagstidningar, och naturligtvis de regionalpolitiska motiven. Vi fick i förra veckan från länet möjlighet att träffa statsministern och några av regeringsledamöterna då vi överlämnade vårt utvecklingsprogram. Vi känner oss efter det mötet förhoppningsfulla och har tillförsikt inför framtiden. För det första fick vi bekräftat att regeringen tar våra problem i Västernorrland på allvar och att man är beredd att vidta åtgärder. För det andra fick vi löfte om att en arbetsgrupp skall tillsättas som skall arbeta med problemen i Västernorrland och med våra förslag i utvecklingsprogrammet. Det här har naturligtvis tänt många förhoppningar i vårt län, där det finns en stark vilja till utveckling. Det som nu behövs är ett antal basinvesteringar för att långsiktigt stärka Västernorrlands utveckling, men också omedelbart verkande åtgärder enligt de förslag vi skisserat. Som jag tidigare sade känner vi tillförsikt inför framtiden, och vi förväntar oss naturligtvis att viktiga förslag ur utvecklingsprogrammet förverkligas. För egen del är jag övertygad om att det är problemet med kvinnornas sysselsättning vi först måste lösa. Får vi kvinnorna att stanna i länet, kommer också vår befolkningsutveckling att bli positiv.

Fru talman! När man ser till talarlistan under rubriken Regionalpolitik, finner man att de flesta talarna kommer från län med utvecklingsproblem. Vi har nyligen hört två talare från Västernorrlands län som har presenterat de problem som för närvarande finns där. Jag tror att det är en viktig del i riksdagsarbetet att föra fram regionala problem som behöver uppmärksammas på riksnivå. Själv kommer jag från Västmanland, och det är ett län som tillhör både Bergslagen och inre Mälarområdet, ett län som alltsedan början av 1970-talet haft en vikande befolkningsutveckling. Det beror på en stark utflyttning från länet. Utbildningsskäl och arbetsmarknadsskäl är avgörande faktorer vid en flyttning från Västmanlands län. Västmanland är ett av landets mest industrialiserade län. Stålindustri, metallbearbetande industri, maskinoch elektroteknisk industri dominerar. Dessa industrigrenar har alltsedan mitten av 1970-talet arbetat i en hård internationell konkurrens. Överkapaciteten inom stålindustrin har varit stor. För närvarande går stålindustrin för högvarv, men vid en kommande lågkonjunktur kan problemen i Bergslagen på nytt bli mycket allvarliga. Strukturomvandling och industrinedläggelse kan ta fart igen i Bergslagslänen. Därför är det nödvändigt med en breddning av den industriella basen, och att den breddningen sker nu. Minst lika nödvändig är en ökning av den privata tjänstesektorn, liksom en ökning av statliga verksamheter. Länsborna är starkt medvetna om länets problem. Det arbetas intensivt på olika nivåer för en positiv utveckling av länet. Optimismen är fortfarande stor, och man ser goda möjligheter att vända den negativa utvecklingen. Men det är nödvändigt med insatser från regering och riksdag. Det är nödvändigt med bättre kommunikationer i Bergslagen och i Mälarområdet. Medel har anvisats för en ombyggnad och modernisering av Bergslagsbanan. Det är bra. Upprustningen beräknas vara klar 1992, och den kommer att få stor betydelse för de inre delarna av Bergslagen. Länstrafiken i Västmanlands län har satt in moderna, snabba X10-tåg med hög komfort. Dessa tåg trafikerar nu sträckorna Västerås-Sala, Västerås— Arboga, Västerås-Eskilstuna och Västerås-Ludvika. Men dessa satsningar är inte tillräckliga. En järnvägsförbindelse som ingående studerats är Mälarbanan — en snabbtågsförbindelse Stockholm-Västerås-Örebro-Hallsberg med kompletterande snabbtåg mellan Västerås och Eskilstuna. Den nuvarande järnvägen från Stockholm via Västerås till Örebro har låg standard — det vet ju alla vi som har färdats den järnvägssträckan. Förseningar är vanliga och medför längre restid, problem med anslutningsresor och försenad ankomst till arbetet. Det är naturligt att resenärerna då blir irriterade och i stället för det miljövänliga tåget väljer att åka personbil. Mälarbanan kan enligt gjorda beräkningar bli ett av de mest lönsamma projekten och därför anser vi som bor i länet att det snarast bör påbörjas. Olika finansieringsformer bör prövas vid medelsanvisningen. Det går säkert att hitta bra lösningar som leder fram till att projektet snabbt kan börja att förverkligas. Det är också mycket betydelsefullt för en region att ha ett väl fungerande vägnät. De senaste årens medelstilldelning har ej medgivit att angelägna projekt kunnat genomföras i den takt som varit nödvändig för regionens utveckling. Den högre utbildningen är viktig för ett län. Högskolan Eskilstuna/ Västerås är gemensam för två län, Västmanlands län och Södermanlands län som tillsammans har över 500 000 invånare. Det är nog de enda två länen som har en gemensam högskola. De övriga länen har sin egen högskola. Vi i Västmanlands län anser att högskolan Eskilstuna/Västerås ej har fått den utbildningsvolym som behövs. Många västmanländska ungdomar måste därför välja en högre utbildning på annat håll. Kontakterna med hemlänet tunnas ut. Ungdomarna bygger upp kontakter på den nya studieorten och stannar kvar där efter färdiga studier. Vi behöver våra ungdomar i länet. För Västmanlands del måste den högre utbildningen både breddas och fördjupas. De västmanländska ungdomarna måste få tillgång till ett ökat antal högre utbildningar i hemlänet. Fördjupningen skall i första hand ske inom den tekniska sektorn. Länet är ju starkt industrialiserat. När det gäller utlokalisering av statlig verksamhet är Västmanlands län det bortglömda länet. Länet har inte ens fått någon kompensation för de nedläggningar av eller neddragningar i statliga verksamheter som drabbat länet. Fru talman! Jag har i mitt anförande ej hunnit ta med alla viktiga frågor, utan koncentrerat mig på tre angelägna områden. Vi behöver bättre kommunikationer i Bergslagsregionen och inre Mälarområdet. Vi behöver Mälarbanan. Den högre utbildningen måste både breddas och fördjupas. Vi behöver lokalisering av statlig verksamhet till länet. Enstaka punktinsatser är ej tillräckliga. Det behövs samlade insatser för att åstadkomma ett verkligt trendbrott när det gäller utvecklingen av inre Mälardalen och Bergslagen.

Fru talman! ”En dålig ägooch ägarstruktur försvårar ett rationellt jordbruk och skogsbruk och begränsar möjligheterna för yrkesutövarna att uppnå en godtagbar inkomst. En dålig arrondering medför i många fall så höga brukningskostnader att intresset för aktivt brukande försvagas. — —— För skogsbrukets del kan de ogynnsamma strukturförhållandena och de höga brukningskostnaderna leda till schablonmässiga åtgärder som skadar en ändamålsenlig skogsproduktion. Avverkningarna ger på de splittrade fastigheterna inte heller tillräckligt överskott för önskvärda investeringar i skogsvården. Härigenom blir risken stor för en mycket låg aktivitet i skogsbruket på dessa fastigheter. De virkeskvantiteter som på detta sätt kan undandras skogsindustrin har betydelse från både företagsekonomisk och samhällsekonomisk synpunkt.” Så beskrev dåvarande jordbruksministern i den borgerliga regeringen det dåliga resursutnyttjandet av skogsoch jordbruksmark till följd av en splittrad ägooch ägarstruktur. Det var 1981 och beskrivningen återfinns i direktiven till strukturutredningen. Innan utredningen hann framlägga sina förslag hade starka ägarintressen lyckats blockera frågan politiskt. Riksdagen fick tyvärr aldrig tillfälle att diskutera markägandets betydelse för glesbygdens utveckling. Dålig ägostruktur, dödsboägandet och flerägandets hämmande effekter när det gäller att uppnå de politiska målen för jordbruk, skogsbruk, sysselsättning och regionalutjämning är väl utredda och har också påverkat olika beslut som fattats i riksdagen under 1980-talet. Ändringen av jordförvärvslagen och begränsning av dödsbos rätt att inneha jordbruksfastigheter är några sådana exempel. I full enighet har riksdagen uppställt mycket höga mål för regionalpolitiken. En viktig förutsättning för att nå upp till målen är en mobilisering av landsbygdens alla produktionsresurser offensivt och utvecklingsinriktat. Skogsmarken är glesbygdens stora slumrande resurs. Nästan 60 96 av Sveriges areal och nästan 90 2 av landets produktiva markresurser är skogsmark. Skogen är otvivelaktigt den viktigaste basresursen för människors möjligheter att bo kvar på eller att flytta ut till landsbygden. Jag tillhör dem som tror på att det finns betydande utvecklingsmöjligheter när det gäller skogsbruket. Ett exempel: Om den nuvarande nettoimporten av råvara helt kunde ersättas med virkesuttag från den svenska skogen — det finns gott om skog — skulle detta innebära ett tillskott av ca 4 500 årsarbeten enbart för avverkningen. Skogsbrukets betydelse i regionalpolitiken har också kommit till uttryck, bl.a. genom direkta satsningar i landets två nordligaste län. Att en splittrad ägooch ägarstruktur är ett hinder för en positiv utveckling i glesbygden är vi nog alla överens om. Vi tvingas konstatera att ägostrukturen, sedd över en relativt kort period, dramatiskt har förändrats. Så länge tre fjärdedelar av alla överlåtelser, dvs. vissa släktförvärv, faller utanför jordförvärvslagens tillämpningsområde leder detta till att alltmer mark kommer att ägas av personer som inte är beroende av de inkomster marken kan ge. Det leder till ökat utboägande. Jag kan ta Storuman som exempel, där 20 20 av dem som äger privat skogsmark bor inom kommunen, övriga utanför. Det leder till ökat flerägande. Det leder till ökad arrendeareal. Vi är i dag på väg mot att hälften av den svenska jordbruksmarken är utarrenderad. Sammanfattningsvis leder detta till att sambandet mellan ägande, brukan Prot. 1988/89:60 de och boende hela tiden minskar. 2 februari 1989 Ser vi till åldersstrukt h kä sk i på rimliga grunder anta er vi ti lersstrukturen hos markägarna, kan vi på rimliga g Allmänpölitisk debatt att uppemot 50 96 av den privata marken kommer att byta ägare inom en kanske 10-15-årsperiod. Detta ger naturligtvis stora möjligheter att med lämpliga medel åstadkomat Regionalpolitik ma förändringar i ägooch ägarstrukturen, om det nu är så att man på allvar vill diskutera frågan om vem som skall få äga jord och skog i framtiden. Det har på senare tid vuxit fram ett intresse för att diskutera markägandets betydelse för landsbygdens utveckling. Kampanjen ”Landsbygd 90” under devisen ”Hela Sverige skall leva” har väckt ett sådant intresse. Kampanjen har medfört att allt fler människor fått ökade kunskaper om det allvarliga som håller på att ske när det gäller ägooch ägarstrukturen. Här måste vi enligt min mening vara öppna för att ge större utrymme för lokala lösningar på problemen, för idéer om nya lokala samägandeoch samverkansformer. På många håll ute i glesbygden lever människor med ett latent hot om försämrad eller förlorad service, som till slut rycker undan förutsättningarna för att kunna bo kvar i bygden. Det är i dessa krisområden som frågan bör ställas: För vem skapar vi fastighetsstrukturen? Ett rimligt svar borde vara att det är för bygdens överlevnad och för att bidra till att skapa förutsättningar för människor att bo kvar i sin bygd. Markpolitiska frågor kan vara ett politiskt brännbart ämne, men om vi vill att våra bygder skall överleva och utvecklas, måste vi vara öppna för att finna nya utgångspunkter och lösningar på denna ödesfråga för glesbygden.

Fru talman! En långsiktigt hållbar och konsekvent regionalpolitik måste bygga på en helhetssyn, som innebär en strävan efter att hela landet skall kunna överleva. Det går inte att klara den saken med bara punktstöd och olika krispaket. Miljöpartiet de gröna vill se en utveckling av små och medelstora städer, av landsbygd och glesbygd. Vi vill förstärka regionernas och kommunernas konkurrenskraft gentemot storstadsregionerna.

Miljöpartiet de gröna vill aktivt motverka att storstadsområdena blir ännu större. Koncentrationspolitikens nackdelar är alltför många. Den skapar bl.a. en dålig miljö med en ”akut” samhällsoch bostadsplanering och kraftiga obalanser i löneutvecklingen med spänningar mellan olika regioner och grupper. Detta är i stora drag hur vi i miljöpartiet de gröna vill ha vår regionalpolitik genomförd. Nu tänker jag gå över till några frågor från min egen region, Fyrstadskretsen med min hemstad Malmö, som hör just till storstadsområdena. 57 I genomsnitt blir den svenske storstadsmannen mellan 72 och 73 år gammal. Motsvarande kvinna blir omkring 80 år. Motsvarande ålder ute i länen är 73,9 år för männen — de blir alltså nästan två år äldre. Men för kvinnornas del skiljer det bara omkring tre månader -— till länens fördel förstås. Man dör alltså tidigare om man bor i en storstad. 5 96 av samtliga dödsfall orsakas av olyckshändelser. Mest unga och framför allt unga män drabbas. Före 50 års ålder är olycka den vanligaste dödsorsaken. 27 20 av dem som dör genom en olycka dödas i trafiken. Dessutom skadas sex personer varje dag så allvarligt i trafiken att de får bestående men. Enligt trafiksäkerhetsverket kostade dessa olyckor 15 miljarder året 1985. Nej, vi har inte gjort någonting alls — utom Stockholms län, som faktiskt enligt dagens Dagens Nyheter sänker hastigheten med 15 km/tim. Det är verkligen ett steg i rätt riktning. Liksom i sagan offrar vi ynglingar och jungfrur till den elaka draken, trafiken. Och ingen Sankt Göran kommer och räddar oss. Vi accepterar ett dödande i trafiken, som om dödsfallen skett genom sjukdom skulle ha kallats för en epidemi. Vi lägger ned en otrolig summa pengar på bilinköp, på bensin och på övriga driftkostnader för bilen. Förutom detta förgiftar vi miljön och oss själva med avgaser från trafiken. Vi asfalterar igen jorden. Vi drar motorleder genom känsliga och oersättliga naturområden. Vi lägger ner järnvägar och bygger nya autostrador i stället. Detta vet vi om. Ändå förvärrar vi situationen i vår jakt på välfärden. I vår hopplösa strävan att förbättra våra liv förvärrar vi dem i stället. Jag protesterar mot att man planerar att bygga en bro över Öresund — det är det jag vill komma fram till. I ett av Sveriges mest tätbefolkade områden, ett av de miljömässigt mest utsatta områdena, vill man ytterligare förvärra en redan överbelastad trafikregion med att samla all trafik över Öresund till ett enda ställe — till Malmö. Att trafiken skall gå över en bro kräver en fördubbling av dagens trafik för att brobygget över huvud taget skall bli lönsamt. Men malmöborna tål helt enkelt inte en fördubbling av trafikintensiteten. Vi har redan Sveriges högsta frekvens av lungcancer. Det beror på att malmöborna röker mer än andra svenskar, säger man på miljöoch hälsoskyddsförvaltningen i Malmö. Men då har man ju ännu mindre anledning att öka luftföroreningarna i Malmö. Nej, varken en bro eller en tunnel skall byggas i Malmö, just för att vi inte skall få den trafikintensitet som vi varken medicinskt eller miljömässigt har råd med. Sprid i stället möjligheterna till överfart till Danmark utefter hela den svenska västkusten! Att ha många fartygsförbindelser utefter kusten minskar dessutom vår sårbarhet i krig eller i en krissituation över huvud taget. Varför har vi då så dåliga förbindelser över sundet till Danmark? Det är ju klart att om sjöfarten aldrig får besked om huruvida bron med stort B blir av eller inte, vågar man inte satsa på en trafiklinje som kanske snart skall läggas ner. På samma sätt är det med överfarten till Danmark på vintern. Satsa som man gör här i Stockholm på Finlandsbåtarna! De tar sig ju fram även vintertid till Helsingfors och Åbo. Varför skulle inte vi kunna ta oss över Öresund på vintern utan att tåga över isen? Den planerade bilintensiteten är väl illa nog för malmöbornas hälsa. Ändå placerar regeringen en bilfabrik mitt i Malmö centrum. Jag tänker då på Saabfabriken på Kockumsområdet. Vad gjorde fransmännen i motsvarande situation? Jo, när det behövdes förbättringar vid Renaultverken i Paris flyttade man helt enkelt fabriken till ett område långt utanför Paris centrum. Istället byggde man bostäder i den del av stadskärnan där den gamla fabriken låg. Men vi i Malmö som har fått lägga ned Kockums varv har i stället fått en Saabfabrik!

Fru talman! Jag skall börja med ett citat: ”Den svenska landsortssorgen kom alltid till stan på för höga klackar. Hon stod utanför biografen innan kassan öppnade, beglodd. Lukten av vemod och potatisland ville aldrig gå ur. Amorbågen blev för hög, handväskan för blank, rösten för gäll. Hon behandlades kort sagt som ett luder.” Så här beskriver Carl Henrik Svenstedt 50 och 60-talens utflyttning från landsorten och inflyttning till städerna i boken ”Gränslös Kultur”. Jag tycker att han på ett nästan rörande sätt fångar den vilsenhet och det svårmod som präglade folkomflyttningen på den tiden. I dag har vi inte alls samma stora utflyttning. Men mönstret är detsamma. Det är kvinnorna som flyttar först. I Jämtlands län går det, om man undantar Östersund, två eller fler män på varje kvinna i åldern 20-29 år. Samma tendens gäller för större delen av norra inlandet. En annan tendens när det gäller detta mönster är att det är de unga och välutbildade som flyttar. En utredning som Stockholms länsstyrelse har gjort visar att varannan inflyttad till Stockholm har högskoleutbildning. De flesta har jobb på hemorten men får bättre lönevillkor och karriärmöjligheter på den nya orten, alltså i Stockholm. Bara 7 20 av de inflyttade var arbetslösa innan de flyttade till storstaden. Kvar på landsorten blir gamla, arbetslösa och ungkarlar. Bara denna statistik säger väldigt mycket. Det allra viktigaste är att det inte är bristen på arbete som får människor att flytta. Åtminstone gäller det kvinnorna. Därmed slår statistiken hål på myt nummer ett: bara det finns jobb, så stannar de nog. Men den slår också hål på myt nummer två: Livet på landet är så bra. Uppenbarligen tycker alltför många att livet på landet inte är särskilt bra. Sannolikt är det bättre någon annanstans, åtminstone om man är ung och kvinna. Det finns inte någon riktig undersökning som tar fasta på vad det är som är fel. Men vissa tecken tyder på att den sociala miljön ”på landet” inte stämmer med det som man faktiskt vill ha. Några studenter på högskolan i Östersund hävdar i en uppsats att det inte finns plats på landet för den som är ung, ensamstående och kvinna. Man skall alltså binda sig tidigt för att stå ut. Medvetenheten har således kommit också till landsbygdens kvinnor. De vill vara ekonomiskt oberoende och självständiga, och de vill kunna utvecklas. Det klarar inte en konservativ social miljö. En annan medvetenhet har också kommit till en del manliga makthavare, fast den är i någon mån av annat slag. Man har nämligen upptäckt att det inte blir några barn när kvinnorna flyttar, och det är ett argument som man förstår. Kvinnor ses alltså främst som en reproduktionsfaktor som man inte kan vara utan. Detta är den manliga synen på regionalpolitiken. En god sammanfattning av detta är att vi måste få ha kvar våra kvinnor. Vi kvinnor i de norrländska socialdemokratiska kvinnodistrikten har vänt oss mot denna syn. Vi menar att man måste se problemet ur ett kvinnoperspektiv. Gör man det, säger man att kvinnor har precis samma rätt som män att bo, arbeta och utvecklas där de själva önskar, utifrån både allmänmänskliga aspekter och jämställdhetsaspekter. Vi menar att en framtida regionalpolitik måste förses med kvinnliga förtecken och att den måste få en helt annan profil än den som finns i dag. Vi menar också att det är dags att inrätta ett särskilt regionalpolitiskt stöd som riktar sig just till kvinnor. Det skall kunna ge sysselsättning, men det skall också kunna användas för förbättringar när det gäller fritidssysselsättningar och kultur för kvinnor. Man skall t.ex. kunna ge stöd till flickoch kvinnointressen — ridhus, teater, dans osv. Vidare har vi föreslagit att i varje län ett särskilt kompetenscenter inrättas som kvinnor med idéer kan vända sig till och där de blir väl mottagna. Detta center skall t.ex. kunna driva företagarskolor för kvinnor, organisera riktade utbildningar, initiera nätverk för kvinnliga småföretagare, upparbeta säljkontakter osv. Vi säger dessutom att varje föreslagen stödinsats som länsstyrelserna gör skall granskas och beskrivas ur ett kvinnoperspektiv. Länsrapporten skall varje år ge en beskrivning av vilka effekter olika stöd givit med avseende på kön. Detta, fru talman, tror vi socialdemokratiska kvinnor som själva bor i nämnda bygder kan vara några sätt att skapa mer jämställda villkor för kvinnor, så att kvinnor vill bo kvar. En god sak som detta för med sig är säkert att det också blir fler barn, och då är ju alla nöjda och belåtna.

Fru talman! Det har talats mycket om regionalpolitiska åtgärder i den här debatten. För att vi skall få en regional balans i vårt land är det också viktigt med sådana åtgärder. En viktig del i regionalpolitiken är utvecklingen på vår landsbygd, och jag skall här ta upp några frågor som berör just landsbygdsutvecklingen. Som f.d. kommunalråd i en glesbygdskommun har jag fått jobba mycket med sådana här frågor. Jag är således väl förtrogen med problemen. Att vår landsbygd är en stor resurs har uttalats av många under senare tid, och visst är det på det viset! Förr var det en självklarhet att vi skulle ha gröna hagar och betande kor på vår landsbygd. Men i dag är det inte någon självklarhet. Detta beror till stor del på den dåliga lönsamhet som jordbruken har haft. Många bönder har därför slutat i näringen. Rekryteringen till den näringen är också mycket liten. På vissa platser har detta lett till både avfolkning och igenväxt åkermark. Men detta förhållande har också lett till att många nu har vaknat upp och börjat inse vilka värden som håller på att gå förlorade. Landsbygdskampanjen ”Hela Sverige ska leva” har också startats för att engagera människorna i kampen för en levande landsbygd. Denna kampanj har aktiverat ett stort antal människor, och många uppslag och idéer har förts fram i och med de budkavlar som under fjolåret överlämnades till dåvarande industriministern. Vad är det då som behövs för att vi skall kunna ha en levande landsbygd? Jo, först och främst måste det finnas en bofast befolkning där, Men för att vi skall få människor att bosätta sig på landsbygden behövs det både arbetstillfällen och service. Det framstår som ett genomgående krav i de budkavlar som har förts fram. En första förutsättning är att det finns arbete, bostäder, skola, affär och kommunikationer. Därtill behövs det såväl barnomsorg som äldreomsorg. Arbetstillfällen kan tillskapas på olika sätt. Jordoch skogsbruket har fortfarande stor betydelse för sysselsättningen. Man kan här på olika sätt stödja jordoch/eller skogsbrukaren när det gäller att skapa någon form av kombinationssysselsättning. Man kan också stödja småskalig teknik och småskalig tillverkning samt i övrigt stimulera småföretagsamheten. Det finns många idéer till olika projekt, men det kostar också pengar. Därför behövs det ytterligare medel till glesbygdsstödet. Även en sänkning av egenoch arbetsgivaravgifter för småföretagare, som vi i centern har föreslagit, skulle här få en positiv effekt. Tidigare bodde landsbygdsbefolkningen ofta i sina gårdar, men i dag finns det egentligen inte några bostäder att tillgå för dem som vill flytta ut på landsbygden. Därför måste det byggas både hyres= och bostadsrätter på landsbygden och i mindre tätorter, så att det finns boendealternativ för dem som vill flytta dit. Här kan det vara aktuellt med stöd åt t.ex. yngre familjer som vill förvärva ett äldre hus. En annan viktig del i landsbygdsutvecklingen är utbildningen. Skolan är här något av en motor. Det är därför väsentligt att skolans resurser är av den storleken att olika bygdeskolor får leva kvar, även vid ett relativt litet elevunderlag. Det måste även finnas tillgång till kommersiell service. Lanthandeln har här en mycket stor funktion att fylla, dels genom försörjningen av dagligvaror, dels som en socialt sammanhållande länk i bygden. Lanthandeln kan säkerligen utvecklas ytterligare, t.ex. genom att utföra olika uppdrag åt den kommunala hemtjänsten. Det glesbygdsstöd som i dag utgår till den kommersiella servicen kan ytterligare utvecklas till att gälla ett större område. Ytterligare medel bör också därför tillföras glesbygdsstödet. För att landsbygden skall kunna hållas levande är det av stor vikt att det finns goda kommunikationer. Vägarnas betydelse kan därför inte nog poängteras i detta sammanhang. Vårt länsvägnät är ofta av undermålig standard. Dåliga vägar har många gånger utgjort ett hinder för utflyttning till landsbygden. Därför behövs det en kraftig satsning på att rusta upp och belägga en del av vårt grusvägnät. Vi i centern har i olika motioner föreslagit 500 miljoner för upprustning av just grusvägnätet. Jag vill i detta sammanhang betona hur viktigt det är att det inte sker någon försämring av reseavdragen eller någon bensinskattehöjning. Detta skulle slå oerhört hårt mot glesbygden. Jag har nu i korta ordalag berört några av de delar som är viktiga för landsbygdsutvecklingen, men som jag tidigare har anfört, behövs ytterligare medel till lokaliseringsoch glesbygdsstöd. Centern har i olika motioner föreslagit en kraftig höjning av medlen till dessa stöd samt ytterligare 230 miljoner enbart till landsbygdsutvecklingen och de projekt som tagits fram i landsbygdskampanjen. Centern har föreslagit ett miljardprogram för landsbygdsutveckling. Jag vet bl.a. att samtliga medel av länsanslaget till bl.a. glesbygdsstödet i Värmlands län redan är förbrukade. Det ligger också många ansökningar om stöd till ytterligare projekt. Till detta finns nu inga medel. Länsstyrelsen i Värmland har därför beslutat att hos regeringen ansöka om ytterligare medel för innevarande budgetår. Jag hoppas att denna ansökan skall behandlas välvilligt. Jag tolkar det som statsrådet tidigare i dag har sagt så att hon är positiv till dessa projekt och att mer medel kommer att ställas till förfogande. Flera andra länsstyrelser har också slut på sina anslag, och det visar att länsanslaget är otillräckligt och måste höjas. Ja, herr talman, kampanjen Hela Sverige ska leva har väckt stora förväntningar ute i olika bygder. Därför är det nu viktigt att samhället tar sitt ansvar och ställer upp med resurser till angelägna satsningar. Talet om en levande landsbygd får inte bara bli en läpparnas bekännelse utan måste också visas i konkret handling. Det är viktigt att hela Sverige skallleva, där stad och land kan gå hand i hand.

Herr talman! Västmanland och Bergslagen är en ädel treklang av natur, kultur och industri, sade Västmanlands nye landshövding, Carl Johan Åberg, i en intervju förra veckan. Han har rätt, och vi hälsar honom välkommen till vårt län. Västmanland är ett län med mycket goda möjligheter. Där finns en utpräglad industritradition, starkt förankrad i människornas erfarenheter sedan generationer tillbaka. Länet har en fin gammal Bergslagskultur och en omväxlande natur. Det mest unika är kanske Ridö-Sundbyholmsarkipelagen i Mälaren. Ingen annanstans i landet finns en så stor ögrupp i en insjö. Därför föreslår flera av länets företrädare att den görs till nationalpark. Västmanlands geografiska läge i landet samt de förhållandevis korta avstånden inom länet innebär också stora fördelar. Den höga andelen industrisysselsatta var en gång Västmanlands styrka men visade sig under 70 och 80-talen innehålla betydande risker. Omstruktureringen av industrin drabbade många människor mycket hårt, samtidigt som service och annan verksamhet sviktade. Under senare år har situationen stabiliserats samtidigt som arbete pågår med att åstadkomma en mer differentierad arbetsmarknad. De senaste åren har präglats av högkonjunkur och sjunkande arbetslöshetstal. Ändå har stora nedläggningar av industrier skett och många jobb försvunnit under 1988. Låt mig ta några exempel: 275 personer vid Royal Board AB i Skinnskatteberg, 200 vid Svenska Rosenlew AB i Morgongåva i Heby kommun, hundratalet jobb vid Supra AB i Köping, och i Västerås har omkring 600 arbetstillfällen försvunnit vid nedläggningar eller neddragningar vid olika industrier. Ytterligare 1000 jobb är just nu i farozonen i Västmanlands län. Expertgruppen för forskning om regional utveckling har beräknat att ca 10 000 arbetstillfällen i Bergslagen kan komma att försvinna fram till 1995. Regeringen har i finansplanen framhållit att en av de angelägnaste uppgifterna för den ekonomiska politiken är att stimulera tillväxten i områden där det finns ledig kapacitet samt att dämpa expansionen i storstäderna och satsa på en utbyggnad av infrastrukturen. Detta vill jag starkt understryka. Ett bra sätt att stimulera tillväxten i Västmanland är att satsa på utbildning och kommunikationer. Många människor i länet har kort utbildning samtidigt som det råder stor brist på yrkesutbildad arbetskraft. SCB har i en undersökning visat att det är betydligt lättare för människor i storstäderna att få vuxenutbildning än för människorna i t.ex. Bergslagen. Trots stora behov får Västmanland endast 80 26 av de genomsnittliga resurserna i landet. Gymnasieskolorna har stor regionalpolitisk betydelse. Ungdomar väljer helst utbildningar som finns på hemorten, och en gymnasieskola är ett viktigt argument för att kvalificerad arbetskraft skall kunna rekryteras. Vi föreslår att Västmanland blir försökslän. Låt våra gymnasieskolor få en friare resursanvändning och arbeta med flexiblare timplaner och regionala vårierande delningstal! Högskolans verksamhet i regionen måste byggas ut och förses med ökade forskningsresurser. Högskolan ligger i ett mycket industritätt område. Västmanland och Södermanland har 65 000 industrisysselsatta tillsammans. Stockholm har 95 000. Antalet årsstudieplatser inom tekniska sektorn i Stockholm är 6 000, vilket kan jämföras med 350 platser vid högskolan Eskilstuna/Västerås. Företagen i vår region behöver tekniskt utbildad arbetskraft, och ungdomarna efterfrågar utbildningsmöjligheter. Det är därför av allra största vikt att en satsning görs på högskolan. En utbyggnad av länets kommunikationer har stör betydelse för utvecklingen. Riksdagen har ställt sig positiv till en satsning på Mälarbanan. Regeringens särskilde utredningsman Kaj Janérus skall nu med utgångspunkt från banverkets försöksplanering försöka samordna de olika intressenternas åtaganden vid en utbyggnad av Mälarbanan. I en första etapp bör förutsättningarna prövas för hur avtal om Mälarbanans genomförande skall ske och de villkor som förknippas därmed. Vi hälsar detta besked med tillfredsställelse. Mälarbanan är nödvändig för regionen. Bergslagspendeln är också viktig liksom en satsning på våra vägar och sjöfarten. Herr talman! Västmanland har goda möjligheter. Vi tror på vår bygd. Men för att länets resurser skall kunna tillvaratas behövs nationellt stöd till bl.a. bra kommunikationer och god utbildning.

Herr talman! Under senare år har en mer intensiv regionalpolitik förts, vilket lett till vissa framgångar. Vi kan konstatera att den socialdemokratiska regeringen för en framgångsrik regionalpolitik. Jag vill här fortsätta den regionalpolitiska debatten och särskilt belysa läget i Stockholmsregionen. Denna region är allmänt sett en rik region, men det är en region i obalans. Det finns allvarliga problem, både storstadsproblem och glesbygdsproblem. Därför vill jag närmare belysa några områden. Det gäller bl.a. vägar och kommunikationer. Våra vägar är hårt belastade, och underhållet är eftersatt. Regionen präglas av pendling i stor omfattning. Nästan hälften av alla som i dag arbetar i Stockholms kommun kommer från andra kommuner. Bortsett från Norrtälje och Nynäshamn finns 40 96 av arbetstillfällena i Stockholms innerstad. Från inte minst miljösynpunkt är en väl utbyggd kollektivtrafik nödvändig för att därigenom minska bilismen i Stockholm. Undersökningar visar att 23 90 av fordonen i Stockholm åker genom staden, Det innebär att ca 200 000 fordon i onödan färdas genom Stockholm. Utbyggda trafikleder skulle också minska bilismen i Stockholm. Stora investeringar är nödvändiga i Stockholms innerstad, men de får inte drabba ytterkommuner som Norrtälje, Södertälje och Nynäshamn. En annan fråga som jag vill beröra är bostadssituationen som i dag är helt oacceptabel, Det är nästan omöjligt att få en bostad om man inte har det mycket gott ställt och kan köpa sig en bostadsrätt. Bostadsbristen drabbar många — särskilt våra ungdomar. Regeringen har tillsatt en särskild byggdelegation för Stockholmsregionen. Det är positivt. Erfarenheten visar nu att delegationen bör få ökad befogenhet, så att den kan påverka lokaliseringen av byggprojekt. Ansträngningarna att öka bostadsbyggandet på bekostnad av kontorsbyggnation måste fortsätta. Många bostadsområden kan betraktas som torftiga bostadsmiljöer. I dessa flerbostadsområden behöver åtgärder sättas in för att de boende skall få en bättre bostadsmiljö. Det råder brist på arbetskraft i Stockholmsregionen. Det gäller både näringsliv och offentlig sektor. Trots detta har långtidssjukskrivna och invandrare svårt att få arbete. Här finns möjlighet att via våra folkrörelser, studieförbund, fackföreningar och invandrarnas egna organisationer stötta dessa grupper = alltså invandrare och långtidssjukskrivna — så att de får fotfäste på arbetsmarknaden. Också särskilda arbetsförmedlingsinsatser måste sättas in. Som jag tidigare sade drabbar bristen på arbetskraft den offentliga sektorn. Antalet äldre och vårdkrävande kommer att öka de närmaste åren. I dag har Stockholms läns landsting ca 1 000 långvårdsplatser stängda på grund av personalbrist, Denna situation ställer stora krav på förnyelse inom vårdsektorn. Tyvärr kan man också konstatera att utvecklingen i Stockholm är negativ, nämligen såvitt gäller kriminalitet och brottslighet. Klotter och vandalisering ökar. Enligt polisens rapporter ökar narkotikatillgången. Antalet ouppklarade brott ökar också. Därför är främst en förstärkning av de brottsförebyggande åtgärderna liksom av polisväsendet nödvändig i Stockholmsregionen. Jag vill särskilt fästa uppmärksamheten på en motion om förstärkta resurser till BRÅ. Herr talman! Det är viktigt att den regionalpolitiska debatten fortsätter och att vi med kraft tar itu med storstadsproblemen. Frågor som jag här har tagit upp berör 1,5 miljoner människor. Utvecklingen i storstadsområden är inte bara en angelägenhet för resp. län utan kanske framför allt en nationell angelägenhet.